Herr talman! Som jag sade i svaret skall den arbetsgrupp för PBL-introduktion som finns leda en landsomfattande utbildning i PBL av främst byggnadsinspektörerna. Där tror jag att precis den anda som både Agne Hansson och jag är överens om att PBL-lagstiftningen har kommer att framgå ganska tydligt. Det är de människor som arbetar praktiskt med frågorna ute i våra kommuner som vi naturligtvis har anledning att ge utbildning och information. Det jag nämnde var ett exempel på detta.
Herr talman! Jag tycker att det är mycket bra att dessa problem uppmärksammas i den utbildning som skall ske. Därmed borde man äntligen få de här människorna att förstå att de måste börja tänka i samma banor som vi har gjort i denna lagstiftande församling, när vi har velat få till stånd större möjligheter för den enskilde att vara med och påverka sitt boende och sitt byggande. Jag tolkar också svaret som att bostadsministern även i fortsättningen är beredd att följa boverkets arbete och ge klara och entydiga direktiv iden riktning som vi båda eftersträvar, nämligen att förenkla, underlätta och = Prot. 1989/90:30 ge bättre möjligheter för den enskilde. Jag tackar för det. 21 november 1989
Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringens beslut om dispens från lånebestämmelserna för att sanera bostadsområdet Dalen är att betrakta som ett prejudikat och när regeringen avser att besluta angående stiftelsen Telgebostäders ansökan. De saneringsprojekt som fått särskilt ekonomiskt stöd har genomförts dels för att skapa bättre inomhusmiljö för de boende, dels för att öka kunskaperna om vilka saneringsåtgärder som bör väljas för att resultatet skall bli så bra som möjligt. Projekten är således också att se som kunskapsinhämtning. Varje projekt har bedömts utifrån detta. Stödet till saneringen av bostadsområdet Dalen är ett sådant projekt.Beslutet är därför inte prejudicerande. Regeringen har fattat beslut om stöd till stiftelsen Telgebostäder för sanering av ett bostadsområde i Järna.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Herr ministern säger inte vilket beslut regeringen fattade när det gäller Telgebostäder. Jag utgår från att det var ett positivt beslut. Allergier är ett stort problem i vårt samhälle. Vart tredje barn och var fjärde vuxen har drabbats av allergier eller överkänslighet. Det är två miljoner människor vi talar om. Besvären utgörs av eksem, astma, hösnuva m.fl. Det är barnen som drabbas hårdast, dels därför att deras immunförsvar inte är färdigbildat, dels för att de i mycket hög grad vistas i dåliga miljöer. Daghem är ofta nybyggda. De är byggda på det moderna sättet. De är mycket täta och dåligt ventilerade. Skolor är, som vi vet numera, eftersatta när det gäller underhåll, städning och sådana saker. Orsakerna till allergier är förstås många. Vi hanterar 55 000 kemiska produkter i vårt samhälle. En hel del av de produkterna är byggnadsmaterial. Vi vet i dag att byggnadsmaterial, och även andra förhållanden som gäller byggnation, nämligen fukt, mögel och dålig ventilation, spelar stor roll. Men det viktiga är att resultatet av allt detta faktiskt är att inomhusmiljön ofta är farligare för hälsan än utomhusmiljön. Luften är sämre. Mer än 1000 människor i vårt land dör varje år på grund av astma. Medan vi har kommit i gång bra med miljöförbättrande åtgärder på de områden som vi har vant oss vid att betrakta som miljöfarliga, är det fortfarande som om samhället i mycket hög grad stod handfallet inför de dåliga inomhusmiljöerna. 1979 blev Dalen, det område som numera kallas för Skandalen, inflyttningsfärdigt. Nu, först tio år senare, har man kommit i gång med en sanering. Ministern säger att ombyggnaden med förmånliga räntevillkor inte är att 25 betrakta som något prejudikat för de många områden i vårt land där det finns liknande problem och där ändringar behöver göras. Men efter vilka regler beslutar då regeringen när det gäller den här typen av stöd? Vad skall alla de hundratusentals människor som bor i de här dåliga miljöerna förvänta sig i framtiden?
Herr talman! Jag tar den första av Annika Åhnbergs frågor. Det har fattats ett positivt beslut för stiftelsen Telgebostäder och för dem som bor i det ifrågavarande området i Järna. Sedan måste varje objekt bedömas för sig. Eftersom de flesta av dessa bostadsområden tyvärr är mycket nya, gäller det att göra ett undantag från den 30-årsregel som annars tillämpas. Ett undantag ger alltså möjlighet att gå in med ombyggnadsåtgärder och ombyggnadslån, men man kan aldrig säga att exakt samma formaliteter som gäller för ett område också skall gälla för ett annat. Varje bostadsområde är någonting för sig och måste bedömas på den grundvalen. Dessa bedömningar skall alltså göras av länsbostadsnämnderna. Regeringen kan alltså bevilja ett undantag från 30-årsregeln. För saneringen av bostadsområdet Dalen har det också lämnats tilläggslån, vilka begränsats till högst 50 000 kr. per lägenhet. I det fallet gäller samma villkor också för Telgebostäders område i Järna. Jag vill alltså betona att det är länsbostadsnämnden som har att fatta de formella besluten i sammanhanget och därmed också slutgiltigt bestämma storleken på tilläggslånen, som dock uppgår till högst 50 000 kr.
Herr talman! Jag delar bostadsministerns uppfattning att man naturligtvis inte kan fatta de här viktiga besluten på basis av några generella regler utan att det måste bli en enskild prövning i de olika ärendena. Men utgångspunkten måste ändock vara att hyresgästerna i dessa områden inte skall drabbas av kostnaderna för saneringen. Jag vill därför fråga om vi är överens om den utgångspunkten. I så fall måste jag ställa följdfrågan: Vad skall göras förutom att man beviljar undantag från 30-årsregeln? Ett undantag löser ju på intet sätt hela finansieringsfrågan. Även om man får lån med förmånliga räntevillkor, blir det en mycket tung kostnadsbörda. Vad avser regeringen att göra för att hyresgästerna inte skall drabbas av kostnaderna?
Herr talman! Jag har vid flera tillfällen sagt att det viktigaste och själva utgångspunkten måste vara att lägga ett ansvar för produkten på dem som har producerat den, på byggindustrin i dess olika delar. Jag har gett den särskilda arbetsgruppen för sjuka hus uppdraget att med förtur ta fram ansvarsbestämmelser för detta område. Jag väntar gruppens förslag före årsskiftet. Vidare arbetar vi med att ta fram särskilda regler för innehållsdeklaration när det gäller byggmaterial och för de olika egenskaper som ett byggmaterial skall ha. Det pågår vid statens provningsanstalt ett arbete med att ta fram metoder för att mäta emissioner när det gäller byggmaterial. Det är också nödvändigt att få fram regler och bestämmelser för att man skall kunna inne hållsdeklarera byggmaterial och därmed skapa den kunskap som behövs, om = Prot. 1989/90:30
Svar på frågor Herr talman! Jag delar bostadsministerns uppfattning att ansvaret givetvis vilar på dem som har tillhandahållit materialet och dem som har fört ut pro dukterna på marknaden. Det är glädjande att höra att statsrådet förväntar sig besked från arbetsgruppen före årsskiftet. Det är ju egentligen ganska bedrövligt att det har tagit så här lång tid. Vi har ju ganska länge vetat att det som kallas sjuka hus ger upphov till stora problem. Innehållsdeklaration är också mycket bra, men jag undrar om ansvaret kommer att kunna utkrä vas retroaktivt i de områden där det redan finns problem, eller kommer reg lerna att gälla enbart i framtiden?
Herr talman! Vi har ju alltid besvär när det gäller att stifta retroaktiva lagar. Det viktiga är att klara ut vad som skall gälla framöver och att ansvaret kommer att läggas på producenten. När det gäller de brister som redan har uppstått får vi undersöka om det finns några framkomstvägar, så att vi kan rätta till det hela. I dag kommer alltså producenten helt undan sitt kostnadsansvar för saneringen. Det naturliga vore i Telgebostäders fall att producenten, dvs. den som har ansvaret för produkten, fick ta kostnaderna för att lösa problemen, så att varken skattebetalarna eller de boende drabbas. Det är dithän som jag hoppas att vi skall kunna komma med hjälp av de nya ansvarsbestämmelser som jag, som ett av mina allra första initiativ som bostadsminister, gav arbetsgruppen i uppdrag att ta fram.
Herr talman! Om detta är vi helt överens och ju fortare det kommer till stånd, desto bättre är det, eftersom problemen tenderar att växa hela tiden. Min fråga beträffande de hyresgäster som redan har drabbats kvarstår. Vad avser regeringen att göra ytterligare för att de hyresgäster som bor i områden som redan är i behov av sanering inte skall drabbas ekonomiskt av de oerhört stora kostnader som det rör sig om?
Herr talman! Det är just därför som vi när det gäller de sjuka husen har lämnat tilläggslån, preciserade till ett visst högsta belopp per lägenhet, utöver det förmånliga ombyggnadsstöd som vi redan lämnat. Detta är alltså ett uttryck för vår vilja att hjälpa till, så att det blir en bra sanering i områdena. Om det därtill kommer en del på hyresgästen, kan jag här varken dementera eller bekräfta. Vår vilja att hjälpa till tar sig uttryck i dessa tilläggslån, som lämnas vid sidan av de sedvanliga ombyggnadslånen.
Herr talman! Jag är glad att bostadsministern har en god vilja att hjälpa till, så att hyresgästerna inte drabbas, men tyvärr tror jag att tilläggslånen 2 inte räcker. Jag anser att regeringen behöver göra ytterligare ansträngningar för att hålla hyresgästerna skadeslösa.

Herr talman! Sonia Karlsson har frågat mig när regeringen avser att förelägga riksdagen en proposition om när ersättningsanspråk enligt planoch bygglagen skall aktualiseras. Planoch bostadsverket och lantmäteriverket har i den promemoria som Sonia Karlsson nämnt i motiven till sin fråga föreslagit att kommunen efter mönster från naturvårdslagen och kulturminneslagen skall kunna förelägga den som kan komma att drabbas av skada på grund av ett beslut om detaljplan att inom viss tid ange sina ersättningskrav och att det i princip inte skall vara möjligt att få högre ersättning än den då yrkade. Verkens förslag i detta avseende fick ett blandat mottagande under remissbehandlingen, bl.a. riktades kritik mot förslaget från rättssäkerhetssynpunkter. För egen del anser jag att detta förslag — och även andra av verkens förslag — kräver ytterligare överväganden, innan det är möjligt att säga om något förslag till lagändring kan komma att föreläggas riksdagen. Jag vill också framhålla att det även utan lagstiftningsåtgärder givetvis är möjligt för kommunen att genom förhandlingar och avtal i förväg klara ut ersättningsfrågan med en viss fastighetsägare.
Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. Ett syfte med planoch bygglagen var ju att öka kommunernas möjlighet att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i privat ägo och samtidigt garantera att inga enskilda skulle drabbas ekonomiskt av kommunens bevarandeambitioner. Kommunerna har ju därför fått rätt att i detaljplan eller områdesbestämmelser införa skyddsbestämmelser. Den fastighetsägare som anser att dessa bestämmelser påverkar fastigheten negativt har rätt att väcka talan om ersättning inom två år från det att detaljplanen har vunnit laga kraft. Enligt planoch bygglagens anda skall man ju i detaljplanläggning visa alla konsekvenser före beslutet, så att både politiker och allmänhet vet vad man tar ställning till. Eftersom talan om ersättning på grund av skyddsbestämmelser kan väckas upp till två år efter det att planen har vunnit laga kraft, kan ju inte kostnaden beräknas innan detaljplanen har blivit fastställd. Det har fört med sig att kommunerna inte vågar använda skyddsbestämmelserna, bl.a. för att det inte skall uppkomma rättsfall och för att det är osäkert ekonomiskt. När man inte använder skyddsbestämmelserna utvecklas alltså inte heller någon praxis. I bostadsministerns svar sägs att det vid remissbehandlingen förekom kri tik mot förslaget från rättssäkerhetssynpunkter. Min kommentar till det är att den goda avsikten att hålla privatpersoner skadeslösa inte förändras därför att man får väcka talan före detaljplanens fastställelse i stället för efter. De är i stället önskvärt och helt i PBL:s anda att vid planarbetet få frågan prövad och genom diskussioner, förhandlingar och, som så ofta, kompromisser få fram ett förslag, som är till gagn både för den enskilde och för det allmänna, samt inte minst att göra det möjligt att för framtiden bevara kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer. Jag har därför en följdfråga till bostadsministern: Avser regeringen att under våren 1990 lägga fram en proposition i denna sak?
Herr talman! Nej, vi avser att återkomma med resterande delar när det gäller PBL våren 1991. Då är det ytterligare arbete som den särskilda arbetsgruppen nu genomför i strävan att utvärdera tillämpningen av PBL färdigt. Gruppen lämnar då sina förslag, och avsikten är att vi sedan skall återkomma till riksdagen efter sedvanlig remissbehandling av förslagen. Det vi lämnade till riksdagen i oktober i år är de smärre förändringar som det inte rådde några speciellt delade meningar om vid remissbehandlingen av den första promemoria som denna arbetsgrupp lämnade.

Herr talman! Jag förstår, bostadsministern, att det kan finnas flera krångliga saker — det vet vi sedan PBL antogs — men jag menar att just den del som handlar om skyddsbestämmelser inte hör dit. Det är ingen besvärlig lagteknisk förändring. Jag tycker därför att man skulle kunna återkomma till riksdagen före 1991. För min del får jag därför återkomma i den här frågan vid den allmänna motionstiden. Tack!
Herr talman! Margareta Gard har i sin fråga, med anledning av en nyligen meddelad tingsrättsdom, anfört att rättsreglerna inte synes vara tillfyllest för att förhindra att kvinnodiskriminerande kulturmönster tas till intäkt för förmildrande domar vid övergrepp mot kvinnor. Hon har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder med anledning av detta.
En ung gravid kvinna misshandlades och hotades av sin sambo. Misshandeln och hotet ledde till åtal. Mannen fälldes för misshandel, olaga hot och olaga tvång. Tingsrätten medgav i domskälen att brottet var av sådan art att det borde ha lett till fängelse men ansåg att brotten kan ha sin orsak i kulturella olikheter och gav mannen villkorlig dom samt 50 dagsböter.
Enligt uppgift har den aktuella domen överklagats. Rent allmänt vill jag bara hänvisa till att jag tidigare i år i interpellationssvar berört de allmänna regler i brottsbalken som gäller beträffande straffmätning och påföljdsval. Några ytterligare kommentarer skall jag inte göra, eftersom frågan berör en pågående rättegång.
Anser statsrådet att rättsreglerna är till fyllest för att förhindra att kvinnodiskriminerande kulturmönster tas till intäkt för förmildrande domar vid övergrepp mot kvinnor?
Herr talman! Tack, justitieministern, för svaret på min fråga. Jag är medveten om att justitieministern inte kan kommentera ett enskilt fall, som det dessutom pågår en rättegång om. Men jag tycker ändå att det är viktigt att slå fast principerna för skydd för misshandlade kvinnor. För våld mot kvinnor finns inga förmildrande omständigheter. Det hoppas jag att justitieministern håller med om. På alla kvinnors vägnar beklagar jag att det vid hot och misshandel av kvinnor finns lagmässigt utrymme för hänsynstagande till kulturell och etnisk bakgrund. I ett fall gällde misshandeln en värnlös gravid kvinna. Det känns speciallt oroande, då jag vet att det finns kulturer där kvinnan är mannens egendom. Jag hoppas att den gamla tesen fortfarande gäller, att inför lagen är vi alla lika. På jämställdhetsområdet har vi i Sverige kommit långt i förhållande till många andra länder, och det är en position som vi skall slå vakt om. Det är tyvärr många kvinnor som hotas och misshandlas i vårt land. Hur många det är är det svårt att ha en exakt uppfattning om, eftersom övergreppen ofta sker inom hemmets väggar och mörkertalen därför är stora. Många kvinnor vågar inte anmäla misshandel, och det är inte heller ovanligt att polisanmälningar tas tillbaka, dels av hänsyn till barnen och omgivningen, dels av rädsla för repressalier från mannen. Jag vill ställa frågan till justitieministern om hon är beredd att noga följa hur lagarna tolkas och används på detta för kvinnor så viktiga område och om justitieministern är beredd att ändra lagstiftningen, om det visar sig att lagen inte ger kvinnorna ett fullgott skydd.
Herr talman! I justitiedepartementet följer vi kontinuerligt rättsutvecklingen på olika områden. Det gäller naturligtvis även ett så viktigt och för närvarande uppmärksammat område som kvinnomisshandeln. Om vår lagstiftning i något avseende skulle visa sig icke vara till fyllest, kommer regeringen givetvis att vidta de åtgärder som behövs för att ändra lagstiftningen.
Herr talman! Det känns betryggande, justitieministern, att höra att utvecklingen följs. Jag vill än en gång säga att det är oerhört viktigt att vi följer händelseutvecklingen noga. Det gäller ofta kvinnor som har en väldigt svag position i samhället. Därför måste vi speciellt såsom lagstiftare ha ögonen på vad som händer, dels för kvinnornas skull, dels för barnens skull.

Herr talman! Sigrid Bolkéus har frågat mig om och när den sedan länge planerade nya kriminalvårdsanstalten i Hudiksvall blir verklighet. I enlighet med riksdagens beslut med anledning av 1988 års budgetpropo = Prot. 1989 91. Byggstarten för anstalten i Vänersborg beräknas ske under samma budgetår. När dessa byggen är färdiga har den långsiktiga plan för anstaltsbyggandet som beslutats av riksdagen genom 1974 års kriminalvårdsreform och principplanen från år 1980 i det närmaste fullföljts. Det råder för närvarande stor osäkerhet om det framtida behovet av anstaltsplatser, bl.a. till följd av beläggningsoch klientelutvecklingen. Kriminalvårdsstyrelsen säger i anslagsframställningen för budgetåret 1990/91 att det bl.a. mot den bakgrunden är rimligt att den av riksdagen antagna planen för anstaltsbyggande nu blir föremål för omprövning. Men styrelsen framhåller samtidigt att man i det sammanhanget måste ta ställning till vad som skall göras med de anstalter som befinner sig i sådant skick att deras återstående brukningstid är mycket begränsad. Här nämner styrelsen bl.a. lokalanstalten i Hudiksvall. Det ligger i sakens natur att en plan av det slag det här är fråga om bör revideras om förutsättningarna för den ändras. Det framhölls också av justitieutskottet vid ställningstagandet till principplanen år 1980. Regeringen kommer att i 1990 års budgetproposition redovisa sin bedömning av vad som bör göras.

Herr talman! Det är helt riktigt som Sigrid Bolkéus säger, nämligen att vi har ett antal anstalter som är från 1800-talet och som är i mycket dåligt skick. Det finns planer för nybyggnation av anstalten i Hudiksvall. Men mot bakgrund av den osäkerhet vi för närvarande känner när det gäller behovet av utbyggnad av anstalter och med hänsyn till att överväganden av detta slag bör ske i budgetpropositionen hoppas jag att Sigrid Bolkéus har förståelse för att jag ändå inte här kan redovisa regeringens planer för ett enskilt byggnadsprojekt.

Herr talman! Rosa Östh, Barbro Sandberg, Elisabeth Fleetwood och Rolf L Nilson har ställt frågor till mig om rörelsehindrade ungdomars gymnasieutbildning. Frågorna avser såväl kostnader för utbildning, boende och omvårdnad som information om när regeringen avser att lägga fram ett förslag i ämnet. I juni månad lämnade 1989 års handikapputredning ett delbetänkande med förslag om gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar och om social omvårdnad och habilitering i anslutning till utbildningen. Handikapputredningens delbetänkande har under sommaren och en bit in på hösten i år varit ute på remiss. För närvarande bereds frågan inom regeringskansliet med sikte på proposition till riksdagen våren 1990.
Herr talman! Tack för svaret, även om det inte var särskilt klarläggande. Det är ju alldeles nödvändigt att regeringen lämnar en lägesbeskrivning för denna verksamhet, först och främst naturligtvis för den grupp ungdomar som detta gäller. Men det är också av intresse för riksdagen att se i vilken = Prot. 1989/90:30 mån regeringen hörsammar riksdagens upprepade beslut och uttalanden. I 21 november 1989 fråga om den här verksamheten gäller att den för närvarande lever underett. Gt avtalslöst tillstånd, vilket ju i sig måste betraktas som otillständigt. De parter som skulle överlägga om kostnadsfördelningen kunde ju inte komma överens, men trots det beslutade regeringen att frångå sitt kostnadsansvar från den 1 januari 1987. Redan det var ett risktagande varigenom dessa ungdomar verkligen utsattes för en många gånger skönsmässig bedömning. Det ledde till att riksdagen på förslag av socialutskottet redan våren 1987 uttalade att regeringen och staten ändå måste ha ett ansvar för att dessa ungdomar kunde beredas en fungerande gymnasieutbildning. Sedan dess har såväl socialstyrelsen som Kommunförbundet och Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar uttalat att rådande förhållanden inte är bra. Man har påtalat att staten bör återta sitt kostnadsansvar. Efter detta beslöt riksdagen den 27 april 1987 att staten bör ha ansvaret för de svårt rörelsehindrade ungdomarnas gymnasieutbildning. Bakom det uttalandet står alla partier utom socialdemokraterna. Den 17 maj, slutligen, riktade riksdagen, på förslag av ett enigt konstitutionsutskott, kritik mot regeringen för dess handläggning av frågan. En enig handikapputredning har sedan föreslagit en lagstadgad rätt till gymnasieutbildning för dessa ungdomar samt att staten skall återta sitt kostnadsansvar fr.o.m. den 1 januari 1990. Jag vill därför naturligtvis fråga: Vad kommer propositionen att innehålla — mot bakgrund av vad som har skett?
Herr talman! Jag vill också tacka för svaret, men beklagar att frågan över huvud taget har behövt ställas. Jag trodde i min enfald att det här ärendet redan hade lösts. En enig riksdag har vid ett flertal tillfällen slagit fast att staten skall ha kostnadsansvaret för gravt rörelsehindrade elevers gymnasieutbildning.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 Men vad värre är, Bengt Lindqvist är på väg att försena genomförandet ytterligare ett eller kanske t.o.m. flera år genom att han inte har vidtagit några åtgärder, trots att handikapputredningen lade fram sitt delbetänkande redan i somras. Bakom det betänkandet står ju samtliga politiker i utredningen plus handikapporganisationernas representanter. Ändå skickar Bengt Lindqvist utredningen på remiss! I förra årets debatt ansåg Bengt Lindqvist att det verkligt stora hindret var att gymnasieutbildningen för gravt rörelsehindrade ungdomar endast fanns i Stockholm och Göteborg. Även den frågan finns med i sommarens delbetänkande, och dessutom föreslås att en lagstadgad rätt för de här berörda ungdomarna till gymnasieutbildning skall införas. 3 Vad väntar Bengt Lindqvist på? Är det möjligen på det sättet att Bengt Lindqvist inte får gehör för sina synpunkter inom regeringen, eller bryr sig regeringen inte om vad riksdagen beslutar?

Herr talman! Också jag vill tacka för svaret och instämmer i de föregående frågeställarnas kritik av svaret. Jag tycker att det är ett tunt och luddigt svar, och jag är ganska besviken på det. Jag skall försöka undvika att upprepa alltför mycket av vad som har sagts tidigare. Jag vill dock påpeka en sak: Det hade funnits möjligheter att lösa den här frågan under fjolåret, om riksdagen bifallit en vpk-motion som föreslog just den lösning som riksdagen har uttalat sig för men inte velat skjuta till pengar för att finansiera. Den motionen stämmer också överens med det förslag som politikerna och representanterna för handikapporganisationerna var överens om i handikapputredningen. Det som irriterar mig i egenskap av ledamot i handikapputredningen är att vi har jobbat snabbt för att få fram en lösning men sedan inte ser motsva = Prot. 1989/90:30 rande ansträngningar — åtminstone inte positiva — från departementets och 21 november 1989 ministerns sida. Sa ENE RNE Rae Det är självklart att vi är oroliga för att Bengt Lindqvist försöker få fram andra lösningar, framför allt på finansieringen, än de som har föreslagits av handikapputredningen. Den oron delas av handikapporganisationerna. Den oron delas också av de berörda ungdomarna. Jag tycker att vi har rätt att få ett svar i dag på vår fråga: Kommer den proposition som kommer, men kommer för sent, att innehålla förslag till finansiering av den typ som handikapputredningen föreslog, som handikapporganisationerna vill ha och som gagnar de rörelsehindrade barnen och ungdomarna?
Herr talman! Jag vill först be om ursäkt för min röst, som är väldigt pressad i dag. Jag ser nu framför mig fyra talesmän för riksdagen som på ett pärlband upprepa ungefär samma argument som vi har blivit vana vid att höra under lång tid. Handikapputredningen lade fram ett förslag i somras. Det förslaget överlämnades till oss. Det är registrerat den 19 juli, även om det på papperet är daterat juni månad. Därefter har förslaget remitterats. Det är viktigt att remittera förslag av det här slaget. Det är inte på det sättet att handikapputredningen har föreslagit att den ordning som gällde förut skulle återtas, utan man lägger fram förslag — vilket jag är glad för — som går betydligt längre, dels med den lagfästa rätten, dels med en utvidgning av antalet skolor, vilket jag också har talat för. Förslaget är så omfattande att jag på en punkt är förvånad över handikapputredningens eget tänkesätt, nämligen hur man kunde föreställa sig att vi skulle klara detta så att det gick i kraft fram till den 1 januari 1990. Vi skyndar på. Det är möjligt att vi måste gå till lagrådet med den rättighetsfråga som är inbyggd — den var nämligen inte riktigt så enkel som handikapputredningen föreställt sig. Jag kan emellertid försäkra herrskapet att några fördröjningar av denna ganska trista fråga skall det inte bli. Herr talman! Sedan vill jag gärna ställa en motfråga till Rolf L Nilson. Jag blev litet förvånad över påståendet om politiska manipulationer i kulisserna. Vad är det för någonting? Avses möjligen ett samtal som jag beställt men ännu inte har haft med ledamöter i socialutskottet om en kommande proposition som riksdagen har beställt? Är det detta som kallas för politiska manipulationer i kulissen, så tycker jag att Rolf L Nilson avslöjar en ganska betänklig inställning till samarbetet mellan regering och riksdag.
Herr talman! Ja, de här argumenten behöver upprepas, det är alldeles tydligt. Bengt Lindqvist säger att det måste ta tid att få fram propositionen. Jag är 35 litet förvånad över att det skall behöva ta sådan tid att formulera en proposition, eftersom beställningen är så pass tydlig som den är. Om det nu är så att vissa delar måste prövas av lagrådet, borde det ha varit möjligt att bryta ut den del som gäller i dag och se till att de ungdomar som i dag bereds undervisning vid Skärholmens och Angereds gymnasier fick bli föremål för ett statligt kostnadsansvar. Jag vill fråga Bengt Lindqvist varför det inte var möjligt att göra på det sättet. Eller kan han tänka sig att göra en omprövning i den frågan?
Herr talman! Bengt Lindqvist säger att vi upprepar samma argument som tidigare. Ja, det är självklart, som Rosa Östh påpekade — detta är ju en fråga som kommer tillbaka år efter år. Det lär ta minst fyra fem år innan frågan är utredd. Bengt Lindqvist säger vidare att utredningen lade fram sitt betänkande i mitten av juli och att förslaget sedan har gått ut på remiss. Men det står ju också i utredningen att man förutsätter att man kan börja med Skärholmen och Angered, medan Umeå kan vänta eftersom där inte finns någon utbildning i dag. Jag undrar hur man tänker sig att lösa detta. Jag vet att Bengt Lindqvist har varit inne på att kommunerna tjänar pengar. Är Bengt Lindqvist fortfarande inne på den linjen, att kommunerna skall betala en viss summa för denna omsorg? Då kan man ju fråga sig varifrån kommunerna skall ta de pengarna egentligen. Det är ju familjerna som står för kostnaderna i dag.

Herr talman! Jag är ledsen att jag inte uppfattade Bengt Lindqvists svar på den avgörande frågan, nämligen om propositionen kommer att följa handikapputredningens förslag till finansiering av verksamheten. Detta har ju varit den stora haken, och det är i princip detta som både konstitutionsutskottet och riksdagen genom socialutskottet har uttalat sig om. Om man accepterar finansieringssättet, finns det egentligen ingen anled ning att inte införa det — även om andra delar av handikapputredningens för — Prot. 1989/90:30 slag tar tid och behöver belysas närmare. 21 november 1989 Jag har kanske inte använt riksdagssvenska när jag har uttalat mig om ma= = dd. nipulation och politiskt spel i kulisserna. Det är givetvis Bengt Lindqvist obetaget att prata med vem han vill om vad han vill, men det jag har sagt speglar mera direkt reaktionerna från handikapporganisationerna och mina egna reaktioner, nämligen min medvetenhet om att vi är oeniga om hur finansieringen skall se ut. Det är detta som är haken!
Herr talman! Ytterligare några saker bara. Riksdagen skall få den proposition som riksdagen vill ha — det är i varje fall min ambition. Men jag kommer nog — Rolf L Nilson må ursäkta mig — att vilja ha ett och annat samtal med folk i socialutskottet, just därför att det mera är riksdagens än min proposition, eftersom det var en så klar beställning. Tydligheten i riksdagens beställning tillåter jag mig att sätta ett frågetecken för, Rosa Östh. Är det någonting som är luddigt och inrymmer alla möjliga lösningar så är det faktiskt det uttalande som riksdagen har gjort. Det är en av svårigheterna här. Hade riksdagen velat påskynda denna fråga, är det alldeles rätt som Rolf L Nilson säger: då kunde ni ha beslutat i enlighet med den vpk-motion som fanns och återfört pengarna till det system som vi ändrade på. Det hade varit att visa hjältemod. Det som ni nu säger förbleknar litet grand mot bakgrund av er handlingsförlamning i det läget, om nu brådskan var det mest centrala. Till sist, herr talman: Det är ingen katastrof för de svårt rörelsehindrade elever som har inträtt i den nya lösningen. Elevtillströmningen har förra året och detta år fortfarande varit god. Elevtillströmningen är lika god som tidigare, och antalet elever växer. Det finns alltså ingen anledning att säga att det system som vi infört har lett till att elever måste stanna hemma. Däremot behövs det fler gymnasier, eftersom totalt sett fler i den här gruppen behöver få möjlighet till gymnasieutbildning, men det är en helt annan fråga.
Herr talman! Jag tycker inte att Bengt Lindqvist här skall tala om handlingsförlamning. Om någon har varit handlingsförlamad i detta sammanhang är det faktiskt regeringen. Anledningen till att det pärlband som irriterar Bengt Lindqvist uppträder är att riksdagen inte kan ta ansvar för den föreliggande situationen, medan regeringen har en större toleransförmåga i det sammanhanget. Man kan inte alls, Bengt Lindqvist, hänvisa till att tillströmningen är tillfredsställande. Det mesta tyder på att tillströmningen sker från intilliggande områden, inte som avsett är från hela landet. Men jag hälsar ändå med tillfredsställelse beskedet i svaret att propositionen i stort sett kommer att innehålla det väsentliga, nämligen att staten skall överta kostnadsansvaret.
Herr talman! Bengt Lindqvist talade om en lagrådsremiss. Jag vill peka på att folkpartiet i motioner i många år har anfört att omsorgslagen borde utvidgas. Jag tycker att det förhållandet att vissa ungdomar på grund av att de är handikappade inte kan få den skolutbildning som de behöver är ett typexempel på att vi har rätt när vi ställer detta krav. Nu säger Bengt Lindqvist att det inte är någon katastrof för dessa ungdomar. Jo, det är en katastrof både för ungdomarna och för deras familjer att behöva utsättas för en sådan förnedrande behandling som vi vet att de blivit drabbade av. Bengt Lindqvist har t.o.m. själv uppmanat någon att söka socialbidrag för att få gå i skola. Det systemet har vi faktiskt inte här i Sverige. Beträffande elevtillströmningen är det kanske så, som Rosa Östh sade, att anledningen till att den inte har minskat är att man tar in elever från Stockholm. Det framgår dock, Bengt Lindqvist, faktiskt av utredningen att elevtillströmningen från landet i övrigt har minskat.

Herr talman! När det gäller begreppet katastrof får man skilja mellan samhälleliga och individuella katastrofer. Det är möjligt att det inte är en samhällelig katastrof att elever får vänta ytterligare ett år, men det kan kanske vara en katastrof för enskilda elever, och det är tillräckligt illa. Det allvarliga med fördröjningen är att den frestar på förtroendet för riksdagen och i förlängningen också på förtroendet för regeringen. Jag tycker att handikappolitiker och företrädare för handikapprörelsen borde ha rätt att använda sina begränsade resurser och sin energi åt annat än sådana här ganska små frågor, som borde vara lätta att lösa.

Herr talman! I ett interpellationssvar till Ulla Tillander den 9 november i år angav jag att jag med socialstyrelsen skulle ta upp frågan om en informationskampanj om de nuvarande möjligheterna att driva alternativ barnomsorg.
I ett interpellationssvar den 9 november utlovade statsrådet Lindqvist en informationskampanj, i socialstyrelsens regi, om alternativ barnomsorg. I Lund drivs bl.a. i förskolan Arken ett treårigt försök med s.k. allmän förskola. I Uppsala drivs ett annat projekt, Liten lär. Erfarenheterna hittills är utomordentligt positiva.
Birgit Friggebo har mot den bakgrunden frågat mig om jag kommer att avråda från att informationskampanjen också omfattar den allmänna förskolan i Lund och Uppsala. Mitt svar är nej.
Min fråga till statsrådet Bengt Lindqvist är: Kommer statsrådet avråda från att informationskampanjen också omfattar den allmänna förskolan i Lund och Uppsala?
Herr talman! Jag ber att få tacka Bengt Lindqvist för svaret på min fråga. I den interpellationsdebatt som vi hade för ett antal dagar sedan kunde man notera en viss tveksamhet från Bengt Lindqvist beträffande försöken med allmän förskola. Jag har velat försäkra mig om att Bengt Lindqvist nu inte skulle sätta käppar i hjulet för socialstyrelsens informationskampanj, och det är utmärkt att jag har fått ett nekande svar på den punkten. Det gör det möjligt för socialstyrelsen att gå ut och sprida kunskap om detta projekt. Jag skulle som en komplettering vilja fråga om Bengt Lindqvist kommer att rekommendera socialstyrelsen att beskriva den här allmänna förskolan. Arken i Lund är ett helkommunalt projekt. Det är en förskola med låga avgifter för föräldrar, vilket ger möjligheter för föräldrarna, även för föräldrar med låga inkomster, att gå ned till sex timmars arbetsdag. Det blir också lägre kostnader för kommunen, vilket innebär att man kan använda en väl utbildad personal och kan få en bra pedagogik. Man har också lägre personaltäthet på de här förskolorna, och det är personalen och även föräldrarna nöjda med. Man har också tänkt sig en vetenskaplig utvärdering. Allt detta är socialdemokraterna i Lund emot. De vill lägga ned den här förskolan. Mot bakgrund av att Bengt Lindqvist nu inte vill avråda från en informationskampanj om detta projekt vill jag också ställa en andra fråga: Delar Bengt Lindqvist därmed inte socialdemokraternas i Lund uppfattning att denna förskola skall läggas ned?
Herr talman! Det var bra att Birgit Friggebo tog upp påståendet om att socialdemokraterna vill lägga ned den allmänna förskolan i Lund. Direkt efter valet träffades en uppgörelse mellan socialdemokraterna, miljöpartiet och vpk om en nedläggning av denna småbarnsförskola, eller allmänna förskola, som den numera kallas. Trots detta inrättade den borgerliga regimen i sista minuten, innan man överlämnade makten, ytterligare två allmänna förskolor, och detta minskade naturligtvis handlingsutrymmet för den nya majoriteten. Det finns nu ett beslut från juni i år som innebär att någon nedläggning inte skall ske. Däremot har man ändrat taxorna så att de är mer i överensstämmelse med vad som gäller för övrig barnomsorg i Lund. Dessutom har man erbjudit förskolan vissa förstärkningsåtgärder. Det är riktigt att man har avböjt detta och vill fortsätta att arbeta i nuvarande former. Jag kommer för min del inte att lägga mig i vilket innehåll socialstyrelsens informationskampanj får, men jag vill göra Birgit Friggebo uppmärksam på att frågan gällde alternativ barnomsorg. Som Birgit Friggebo själv säger är denna förskola mera en variant av den kommunala barnomsorgen, och det är väl en fråga som socialstyrelsen får ta ställning till. Vi har många alternativ inom den kommunala barnomsorgen, och detta är ett. Om den finns det olika meningar, i huvudsak av pedagogisk art, vilka jag inte här tänker gå in på.
Herr talman! Jag tänker inte pressa Bengt Lindqvist på ett besked om hur han kommer att samtala med socialstyrelsen. Hur regeringen umgås med sina myndigheter är också en konstitutionell fråga. Men statsrådet skall inte försöka att komma runt detta genom att säga att det inte handlar om att stoppa detta försök och lägga ner verksamheten. Man höjer nu avgiften från 225 kr. i månaden till över 1 000 kr. Detta gör det omöjligt för människor med låga inkomster att gå ner till sex timmars arbetsdag. Avgiften för förskolan ökar med hundratals kronor, och därmed är projektet förstört. Dessutom måste man ha mer personal på daghemmet, trots att personalen inte vill ha det. Den pedagogik som man har arbetat fram förstörs då. Man vill dessutom inte ha s.k. åldersindelade grupper, eftersom också detta betyder att pedagogiken förstörs, och att det därmed inte är en allmän förskola. Jag vill återigen fråga Bengt Lindqvist om han inte delar uppfattningen att det är värdefullt att man också inom kommunen har olika alternativ och att det är föräldrarna och personalen som skall bedöma om verksamheten är bra eller dålig.
Herr talman! Den romantisering kring den här lösningen som Birgit Friggebo nu, och ännu mer i interpellationsdebatten, ägnar sig åt kan jag inte instämma i. Jag vet att det finns mycket allvarliga invändningar dels av fördelningspolitisk natur, eftersom denna avgift är särklassigt lägre än den vid andra daghem som drivs under motsvarande omständigheter, dels av pedagogisk natur. Den pedagogiska diskussionen får naturligtvis föras mellan förskollärarna, kommunen och föräldrarna i Lund. Jag kan bara konstatera, att om Lunds kommun vill ha den här typen av verksamhet, utgör statsbidraget inget hinder. Detta har vi allesammans kunnat konstatera, eftersom verksamheten bedrivs som kommunal barnomsorg.
Herr talman! Spelar det inte någon roll för Bengt Lindqvist om föräldrarna vill ha den här verksamheten och om de är mycket nöjda med den? Nu säger Bengt Lindqvist att det är en allvarlig invändning från fördelningspolitisk synpunkt att man har kunnat möjliggöra en låg avgift, 225 kr. i månaden, och att detta samtidigt innebär att det blir billigare för kommu = Prot. 1989/90:30 nen. Det vore en sak om kommunen subventionerade den här verksamheten 21 november 1989 mer än annan barnomsorg, men det är inte fråga om detta. SENT RE EE Det är själva uppläggningen av verksamheten med lägre personaltäthet, väl utvecklad pedagogik och åldersindelade grupper som ger möjlighet till dessa låga avgifter och som också ger möjlighet för låginkomsttagare att gå ner till sex timmars arbetsdag och ha råd med detta. Kan Bengt Lindqvist förklara för mig vad det är för nackdel med ett sådant system från fördelningspolitisk synpunkt?
Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga att Birgit Friggebo återigen förfaller till en romantisering av detta. Det är en lösning som något har karaktär av happy hour, dvs. de som har ekonomisk möjlighet att ställa upp på dessa öppettider premieras. De som vill ha sina barn i denna speciella form av verksamhet har hittills premierats genom den mycket låga, vilket jag håller med om, avgift som har uttagits. Det är väl närmast ansvaret för helheten som gör att den nuvarande kommunledningen inte anser att detta undantag från vad som gäller för alla andra föräldrar är politiskt motiverat.
Herr talman! Jag förstår inte vad det är för romantiskt i att man beskriver en verksamhet som finns i verkligheten. Det här är ju inte någonting som jag står och hittar på. Här finns barn, föräldrar och förskollärare och människor från hela Sverige som sökt sig dit för att kunna arbeta i denna verksamhet. Jag hade hoppats att Bengt Lindqvist skulle avstå från att använda det här rundsnacket om happy hour. Detta är till fördel för låginkomsttagare, som därmed har möjlighet att gå ner till sex timmars arbetsdag. Det förvånar mig oerhört att man kan få höra en socialdemokratisk minister stå och döma ut ett sådant system. Nej, det skall kosta mer, det skall vara mer personalresurser, dyrare verksamhet. Detta leder fram till att vi får färre barnomsorgsplatser i landet.

Herr talman! Hugo Hegeland har med anledning av den pågående lärarstrejken frågat utbildningsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att de elever som drabbas av strejken skall få sin lagenliga rätt till undervisning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. 41 När de offentligt anställda tjänstemännen för snart 25 år sedan tillerkändes konflikträtt uppmärksammades under förarbetena också att en arbetsinställelse bland dem kunde leda till att medborgarna gick miste om samhällsprestationer som de kunde ha en lagstadgad rätt till. Man ansåg dock inte att detta borde leda till någon särskild begränsning i fråga om stridsåtgärderna. Bl.a. skulle strejk och lockout få förekomma. Så är också fallet enligt den nu gällande lagen om offentlig anställning. Någon ovillkorlig rätt för elever att få undervisning under konflikt finns således inte. Givetvis skall skolmyndigheterna likväl försöka hålla eleverna skadeslösa så långt det går. De måste emellertid enligt gällande regler i avtal och förordning i egenskap av arbetsgivare beakta den arbetsrättsliga principen om neutralitet för anställda som inte direkt berörs av konflikten. Möjligheterna att upprätthålla verksamheten fullt ut är därför i praktiken begränsade. Enligt min bedömning, bl.a. mot bakgrund av erfarenheterna från tidigare konflikter på skolområdet, är det först om konflikten blir långvarig och t.ex. pågår över ett terminsslut, som problemen för eleverna blir riktigt allvarliga. Möjligheterna att söka till annan utbildning kan t.ex. påverkas. Jag utgår från att konflikten inte skall vara så länge. Om så trots allt skulle bli fallet, har regeringen beredskap att exempelvis ändra intagningen till olika utbildningar.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Anledningen till min fråga är den makabra situation som vi faktiskt har. Jag undrar hur långt man egentligen tänkte för 25 år sedan när man gick med på att man även inom den offentliga sektorn skulle kunna ha strejk och lockout. Villkoren är där så annorlunda. Arbetsgivaren tjänar t.ex. på en strejk, och staten kommer nu att tjäna 300 milj.kr. i månaden på att lärarna går i strejk. Detta kan inte vara något incitament för staten att snabbt lösa frågan. Samhället förlorar på det hela, och givetvis förlorar eleverna också. Jag trodde att eleverna hade lagenlig rätt till utbildning, men det har de alltså inte. Det är så ordnat att rätten för dem som redan har utbildning tar över så att de som inte har utbildning drabbas och utbildningen fördröjs. Vi har försatt oss i en delikat situation. Möjligheten att upprätthålla verksamheten är, som statsrådet säger, i praktiken begränsad. Statsrådet säger att problemen för eleverna blir riktigt allvarliga om konflikten skulle bli långvarig, t.ex. pågå över ett terminsslut. Blir de då inte så allvarliga att man kan säga att det är fråga om en samhällsfarlig konflikt? Regeringen har då verkligen en möjlighet att ingripa och avbryta strejken. Hur skall man kunna lösa det hela om problemen blir allvarliga? Man kan visserligen ändra på intagningen, men det är fråga om den utbildning som eleverna går miste om. Där har man mycket små möjligheter, eftersom det inte kan råda någon skolplikt när det inte finns någon undervisning. Skolplikt förutsätter att det bedrivs undervisning i skolorna. Man kan ju inte tvinga eleverna till skolan. Det är inte mycket man kan göra, och tiden går. Nu är visserligen statsrådet optimist. Men om konflikten blir långvarig, kan man då inte tala om samhällsfarliga konsekvenser? I så fall bör rege — Prot. 1989/90:30 ringen ingripa. 21 november 1989 Herr talman! Frågan om i vilken utsträckning en konflikt på det här området är samhällsfarlig avgörs i särskild ordning, och det vill jag inte gå närmare in på i dag. Det tillhör inte mitt kompetensområde. Det jag har beskrivit är de möjligheter vi inom utbildningsdepartementet har att för tredje man, i det här fallet eleverna, lindra effekterna av en konflikt. Det är naturligtvis eleverna, såsom Hugo Hegeland säger, som drabbas hårdast i det här sammanhanget. Även om man skulle beskriva detta som en besparing för staten på si eller så många hundra miljoner kronor per månad, ser naturligtvis statens företrädare, i det här fallet utbildningsdepartementet, mycket allvarligt på sakfrågan, och vi önskar att strejken skall få ett snabbt slut. Om konflikten kommer att sträcka sig långt fram i tiden har vi möjligheter att lindra de besvär som kan komma att drabba eleverna, framför allt de elever som skall söka till utbildningar med början efter årsskiftet och som därför är beroende av att få de betyg som behövs för ansökningarna. Detta är vårt kompetensområde.

Herr talman! Statsrådet säger att han har möjlighet att lindra verkningarna av konflikten. Det brukar sägas om läkare att de har möjlighet att lindra patienternas plågor men sällan att undanröja orsaken till plågorna. Detta är ju inte särskilt mycket att komma med. Det intressanta är att FN i går antog en konvention om skydd för barns mänskliga rättigheter. Syftet är att betona barnens rättigheter, bl.a. till utbildning. Men är det då, herr statsråd, inte rena hyckleriet att Sverige skriver under den här konventionen? Denna rättighet gäller ju inte om man inte kan komma fram till en avtalsuppgörelse. Borde inte konsekvensen bli att staten som arbetsgivare anstränger sig för att lägga fram rimliga förslag, så att man kan nå en uppgörelse och det blir någon mening med att vi skriver under internationella konventioner som garanterar barnens rätt?
Herr talman! Jag utgår från att de som för statens räkning har att hantera avtalsrörelsen med den budgivning som där sker enligt gällande regler anstränger sig för att konflikten skall lösas så snabbt som möjligt. Jag har fått en fråga från Hugo Hegeland om hur eleverna kan skyddas, så att de får sin lagenliga rätt till undervisning. Mitt kompetensområde rör vad som händer i skolorna. När det gäller den arbetsrättsliga lagstiftningen på området får Hugo Hegeland föra en debatt med ansvarig fackminister.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för tipset och vill då bara konstatera att statsrådet erkänt att möjligheterna att upprätthålla undervisningen fullt ut i praktiken är begränsade. Det är tydligen inte mycket som utbildningsdepartementet och än mindre statsrådet kan göra. Tiden får alltså gå, och det kom 43 mer att uppstå en verkligt allvarlig situation. Då kommer säkerligen eleverna att framhålla strejkens samhällsfarliga konsekvenser, och då får väl andra myndigheter tänka om.

Herr talman! Hans Dau har frågat utbildningsministern om han anser att det förslag som ligger i propositionen om kompensation för vissa skatteeffekter till studerande med studiemedel är tillräcklig kompensation för de kostnadsökningar som skatteöverenskommelsen åsamkar de studerande eller om han avser att framlägga kompletterande förslag för att komma upp till den nivå som är nödvändig för att studiestödet skall behålla sitt reella värde. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Genom att studiemedelsbeloppet beräknas som en viss andel av basbeloppet får de studerande automatiskt kompensation för ökade levnadsomkostnader. Såväl studiemedlens bidragssom lånedel påverkas av förändringar av basbeloppet. Kopplingen till basbeloppet medför att prisförändringar som inträffar under år 1990, enligt gällande regler, får effekt på studiemedlen först under år 1991. Det förslag till förtida uppräkning av basbeloppet vid beräkning av studiemedel som regeringen har förelagt riksdagen innebär emellertid att de studerande får kompensation för vissa höjningar av indirekta skatter redan från början av år 1990. De studerande kommer därigenom att få full kompensation för effekterna av skatteuppgörelsen.
Herr talman! Jag tackar Göran Persson för svaret. Först måste jag ställa en kompletterande fråga. I svaret talar Göran Persson om en förtida uppräkning av basbeloppet. I den proposition som föranlett denna fråga sägs det helt klart att det egentligen inte skall bli någon kompensation för de extra kostnader som skatteuppgörelsen förorsakar. Det skall inte ges någon automatisk kompensation för extraordinära prishöjningar, skriver statsrådet själv i propositionen. Tydligen har man ändrat uppfattning sedan man skrev propositionen, om jag skall tro svaret. Göran Persson säger i svaret att de studerande därigenom kommer att få full kompensation. Det innebär att man räknar upp basbeloppet med 2 96. Om man beaktar de remissvar som har lämnats från olika instanser — som borde vara trovärdiga — till den här skatteutredningen kan man t.ex. läsa att konsumentverket säger att enbart en breddad moms kommer att innebära att prisnivån och KPI höjs med 5,6 26. Dessutom tror man att boendekostnaden kommer att öka med ungefär 10 9. Den nämnda höjningen av basbeloppet med drygt 5,6 70 skulle således vara otillräcklig och leda till att värdet av studielånet urholkas. Vi vet att det här gäller under två år. Ni föreslår dock en höjning med 2 90 på ett år. — Prot. 1989/90:30 Handelsbanken säger i dag i massmedia att man räknar med minst 3 26 bara — 21 november 1989 för momshöjningen under nästa år. Dessutom kommer boendekostnaderna ZI till. Svar på frågor Kan skolministern verkligen påstå att full kompensation för effekten av skatteuppgörelsen har givits i och med den här propositionen?
Herr talman! Det är naturligtvis en mycket komplicerad bedömning, Hans Dau. Vi är dock inte säkrare i bedömningen än att vi också har gett SPK i uppdrag att göra en mycket noggrann genomgång av de effekter skatteuppgörelsen har på prisutvecklingen för dessa grupper. Skulle det vid genomgången visa sig att SPK kommer fram till att vi har bedömt prisutvecklingen för lågt, är det vår ambition att se till att vi kompenserar fullt ut enligt SPK:s bedömning. Många gör uppskattningar av vad det här betyder i olika avseenden och uppgifterna korsar varandra något. Jag tror att det är ganska klokt att vi avvaktar och ser vad SPK slutgiltigt gör för bedömning av kostnadsutvecklingen.
Herr talman! Det är riktigt som skolministern säger att uppgifterna korsar varandra. Jag kan referera till vad CSN, som har hand om dessa frågor och studerar dem väldigt noga, säger. Nämnden säger nämligen att det är en dramatisk höjning av boendekostnaden. Prishöjningen på basvaror och boende slår mycket hårt mot de studerande. Räkna med en väsentlig värdeminskning av studiestödet. Även TCO:s studerandegrupp, studentförbundet, SACO/SR och sjuksköterskornas elevförbund har sagt att det kommer att få dessa följder. I sin slutkommentar pekar konsumentverket på försämrad ekonomi under studietiden, att kvinnorna drabbas och att det blir ökade sociala och könsmässiga snedrekryteringar. Tar skolministern inget intryck av CSN:s, konsumentverkets och de andra organens hårda, negativa omdömen? I stället för att vänta på vad de här utredningarna skall ge, har man lagt fram en proposition som är uppenbart otillräcklig. För att dessa grupper inte skall drabbas, hade det inte varit bättre att man redan nu hade tagit intryck av remissvaren och uttalandena från de olika verken?
Herr talman! Alla är klara över att uppgörelsen om den nya skattereformen har förhandlats fram under hösten. Det har skett med stor kraft och i imponerande takt. En lång rad konsekvenser gör sig naturligtvis successivt gällande efter en sådan genomgripande förändring av vårt ekonomiska liv. Vi har alla ambitionen att se till att grupper som exempelvis de studerande och pensionärerna får sin rättmätiga kompensation i sammanhanget. För min del har jag ansvar för studiemedelssystemet. Jag tar självfallet intryck av en lång rad remissinstanser. Den lösning vi har valt är att vara öppna 45 för kompensationsnivån och att för vår del uppskatta den till 2 26. Samtidigt ger vi SPK i uppdrag att se över om det är en korrekt bedömning. Om så inte skulle vara fallet får vi återkomma och se till att det justeras på ett riktigt sätt. Jag tror att det är den enda rimliga och möjliga vägen. Det är naturligtvis alltid tacksamt att läsa ur remissyttrandena och utifrån dem försöka konstruera motsättningar som faktiskt inte existerar i verkligheten.
Herr talman! Det sägs att denna överenskommelse har kommit fram ganska snabbt, men propositionen är ju skriven med anledning av uppgörelsen, och den är lagd vid regeringssammanträdet den 9 november. Det har alltså funnits tid att bedöma detta. Det är tacksamt att läsa remissvaren. Jag har inte så mycket tid här i frågestunden, men jag skulle annars kunna läsa allt som t.ex. CSN — där jag själv har varit med i styrelsen och deltagit i utformandet av remissvaret — skriver om hur allvarligt man ser på detta och vilka effekter man bedömer att detta kommer att få på olika områden. Räntorna, som inte berörs direkt i allra första hand, kommer ju att bli mycket besvärande för de studerande. Det har man helt klart konstaterat. CSN påpekar att bestämmelserna om återbetalningstiden kommer att medföra att vissa med inte alltför höga inkomster vid pensionsåldern kommer att få fortsätta att betala tillbaka sina studieskulder i ytterligare 17 år. Det finns således mycket att studera närmare. Jag hoppas att skolministern är intresserad av att återkomma i frågan.

Herr talman! Karl-Erik Persson har frågat mig om jag avser att verka för att hemvärnet tillhandahåller vapenskåp i samband med utkvitterande av vapen. Utbyte av mausergevär mot Ak 4 har skett under den senaste 10-15-årsperioden, och detta kommer att fortsätta de närmaste fem åren. Innan en person antas i hemvärnet sker en noggrann personalkontroll och personbedömning. Det fordras också att hemvärnsmannen har fått grundutbildning så att han kan hantera vapnet, eller att han har genomgått en omskolningsutbildning innan vapnet lämnas ut till honom. I samband med utbildningen och vid överlämningen av vapnet till den enskilde sker en genomgång av gällande förvaringsbestämmelser. Bestämmelserna är likartade för alla hemvärnets eldhandvapen, dvs. den vitala delen och ammunitionen skall förvaras väl åtskilt från själva vapnet. Syftet med dessa bestämmelser är att en obehörig inte skall kunna få tag i ett komplett vapen. Tyvärr har det undantagsvis förekommit att förvaringsbestämmelserna inte följts ordentligt, och enstaka vapen har kommit i orätta händer.
Herr talman! Jag får tacka försvarsministern för svaret. Kriminologen Leif G W Persson sitter med i en utredning, och han har i samband med detta arbete sagt att han vill att en skärpning av bestämmelserna för vapeninnehav skall ske. Det skall gälla en skärpning för reglerna vid förvaring av vapnen. Men i fråga om hemvärnets tillhandahållande av vapen finns inga bestämmelser om vare sig vapenskåp eller vapenställ. Detta är märkligt eftersom det inte är några dåliga vapen man delar ut till hemvärnet, utan det är fråga om automatvapen. Även om man inom hemvärnet får den utbildning om vapen och om hur dessa skall förvaras som försvarsministern redogjorde för är det inte på något vis här fråga om samma restriktivitet som när det gäller jaktvapen. Jag anser det vara litet konstigt att inte samma regler skulle gälla i fråga om jaktvapen som i fråga om vapen från hemvärnet. Jag vill fråga försvarsministern vad det är för skillnad på ett jaktvapen och ett vapen från armén. Farligheten måste ju vara densamma. Om man ser på den marknad för vapen som finns kan man konstatera att det är arméns vapen som har förekommit vid väpnade rån, och inte jaktvapen. Förhållandet borde alltså utifrån detta vara precis tvärtom, nämligen att man kunde vara mindre restriktiv med jaktvapen och mer återhållsam vad gäller att dela ut arméns vapen och tillåta att dessa förvaras i hemmen. Är det det faktum att det i fråga om jaktvapen är den enskilde som får betala medan det i stället är armén som står för kostnaderna vad gäller hemvärnet som gör att man är så njugg när det gäller förvaring av vapen? Eller är det något annat?
Herr talman! Jag skall lämna några sakuppgifter. Det finns ca 700 000 licensvapen samt drygt 100 000 hemvärnsvapen i de svenska hemmen. Dessutom har officerare och poliser tillsammans ca 50 000 vapen. Antalet stulna vapen uppgick under åren 1972-1986 till totalt ca 9 000. Försvarets andel var 80-90 per år. Huvuddelen av försvarets vapenförluster sker genom inbrott i vapenförråd. Hemvärnets andel av de stulna vapnen är endast några få procent. Riksdagen har helt nyligen konstaterat att denna andel av vapenförlusterna är ringa. Riksdagen fann inte heller något behov av att ändra nuvarande bestämmelser. Mitt råd till Karl-Erik Persson är att han skall studera riksdagens beslut i denna fråga. På det sättet får han det mest utförliga svaret.
Herr talman! Min oro när det gäller arméns vapen delas av en del av dem som är med i hemvärnet. Detta kommer sig av risken för inbrott i hemmet i och med att man går över från den gamla mausern till den mer attraktiva Ak4. Uppgifter rörande vapeninnehav är ju inte hemliga, utan de finns lätt 47 tillgängliga. Jag menar att det skulle vara självklart att man får tillgång till ett vapenskåp i och med att man går över till ett vapen som Ak4. Det finns alltså personer inom hemvärnet som delar min oro i denna fråga, och de anser att kostnaderna för anskaffande av vapenskåp skulle ligga på försvaret. I och med att man gör en insats för det svenska försvaret i händelse av krig eller i annat syfte borde försvaret stå för kostnaden. Personligen anser jag det vara konstigt att man har helt andra restriktioner kring jaktvapen. Den situation vi har, att skillnaden mellan de olika vapenslagen är så stor, är märklig.
Herr talman! Det är nog en ringa del av personalen inom hemvärnet som hyser denna uppfattning. Den ståndpunkt jag tidigare har pläderat för omfattas av en mycket stor majoritet av riksdagen.
Herr talman! Det som sker i riksdagen skiljer sig kanske ibland från den verklighet som finns. Verkligheten är den att det finns en oro bland dem som handhar vapen för att de skall få sina hem genomsökta och att de skall mista vapnen. Det är en situation som man enligt min mening skall ta fasta på. Jag ställer också frågan varför det finns en skillnad i lagens inställning mellan dem som har jaktvapen och dem som är utrustade med hemvärnets vapen.

Herr talman! Margö Ingvardsson har frågat mig om rikspolisstyrelsens cirkulärmeddelande rörande handläggningen av vissa ärenden enligt den nya utlänningslagen och den nya utlänningsförordningen innebär att det av riksdagen fattade beslutet om rätt till offentligt biträde i utlänningsärenden inte gäller fullt ut. Att en asylsökande i ett avvisningseller utvisningsärende i princip har rätt till offentligt biträde redan under polisutredningen framgår, som Margö Ingvardsson påpekar i sin fråga, av propositionen till nya utlänningslagen. Enligt vad som sägs i propositionen måste naturligtvis viss utredning göras innan det kan avgöras om offentligt biträde skall förordnas. Rikspolisstyrelsen har i samråd med invandrarverket utfärdat ett cirkulärmeddelande i fråga om handläggningen av vissa ärenden enligt den nya utlänningslagstiftningen. Cirkuläret är ett allmänt råd till de lokala polismyndigheterna hur den praktiska hanteringen av utlänningsärendena kan lösas. Det som sägas i cirkuläret skall givetvis inte innebära att de beslut som riksdag och regering fattat om handläggningen m.m. av utlänningsärenden frångås på något sätt. Jag håller med om att vad som sägs i cirkuläret om hur en framställning från en asylsökande om att få offentligt biträde skall hanteras har fått en Prot. 1989/90:30 mindre lyckad formulering. Naturligtvis skall varje framställning om biträde 21 november 1989 lämnas över till den beslutande myndigheten som i det här fallet är invanFd= 0 rarverket. Inom rikspolisstyrelsen pågår det en översyn av det aktuella cirkuläret. Enligt vad jag har erfarit kommer därvid rätten till offentligt biträde redan under polisutredningen att klargöras.
Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret på min fråga. Jag tycker att det är bra att civilministern håller med mig i uppfattningen om att rikspolisstyrelsens cirkulär faktiskt är ett avsteg från riksdagens beslut, även om civilministern förklarligt nog använder andra ord när han uttrycker detta. Jag är nöjd med svaret på frågan eftersom det ger ett klart besked om att det är propositionens text som gäller, nämligen att en asylsökande i princip har rätt till ett offentligt biträde redan under polisutredningen. Jag är också nöjd med att min fråga har resulterat i att rikspolisstyrelsen nu får gå ut med en rättelse till polismyndigheten. Det är sällan man uppnår ett så konkret resultat av en fråga.

Herr talman! Tom Heyman har mot bakgrund av dels ett enskilt ärende som gällde s.k. uppskjuten invandringsprövning, dels den stora ”oplanerade” invandringen frågat mig om regeringen har för avsikt att föreslå ändrade regler för invandrare och flyktingar som bättre överensstämmer med dagens problem i dessa avseenden. Frågan är något oklar. Jag kan givetvis inte uttala mig om omständigheterna i det enskilda fallet. Allmänt kan jag dock säga att riktlinjerna för ordningen med uppskjuten invandringsprövning i fall då uppehållstillstånd söks på anknytning till en här bosatt person har antagits av riksdagen och har gällt sedan länge. Ordningen innebär i korthet att invandrarverket ges möjlighet att pröva om det åberopande förhållandet är seriöst. Om inte sådan möjlighet gavs, skulle det bli nödvändigt att inta en synnerligen restriktiv hållning till invandring på denna grund. Ordningen är alltså till förmån även för sökandena. I samband med ändringar i utlänningslagen 1984 behandlades även frågan om den uppskjutna invandringsprövningen. Flertalet remissinstanser ansåg det nödvändigt att behålla gällande ordning. Även en sänkning av den gällande prövotiden om högst två år diskuterades. Om ett förhållande upphör tidigare vägs i stället omständigheter av humanitär karaktär in i bedömningen av om utlänningen skall få stanna. Inte heller innebar ikraftträdandet av den nya utlänningslagen någon ändring av reglerna om uppskjuten invandringsprövning. 49 Jag ser i dagsläget inte någon anledning till ändring av den nu gällande ordningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det har varit en intensiv debatt i invandrarfrågor, senast i måndags. Då hade statsrådet här en lång interpellationsdebatt om invandrarfrågor. Det förs även i pressen en intensiv debatt i olika sammanhang. Vi har en spontaninvandring av s.k. dokumentlösa flyktingar som myndigheterna inte längre klarar av. Kommuner dignar under kostnadsbördorna, och det finns problem med bostäder och tältläger. Samtidigt lägger invandrarverket ner ett intensivt arbete, i det här fallet med den 23-åriga Boonpha Sao Srisuk. Jag ifrågasätter om det sker en riktig prioritering på invandrarverket. Om detta ärende är skött enligt alla konstens regler, kan jag inte finna annat än att reglerna i det här fallet slår på ett inhumant och bedrövligt sätt. Jag hade därför hoppats få svaret att det är dags att se över reglerna, och därför är jag ledsen att jag i stället har fått svaret att statsrådet är nöjd med reglerna som de är.
Herr talman! Jag vill bara återigen upprepa — jag vet inte hur många gånger jag i talarstolen har sagt detta — att jag givetvis inte kan kommentera det enskilda fallet. Denna fråga har inte heller något med flyktingfrågan att göra. Detta är en ren invandrarfråga, ett s.k. anknytningsfall. Det finns en lagstiftning som har prövats vid ett flertal tillfällen av riksdagen. Senast den 31 maj i år hade vi här i kammaren en stor debatt om en ny utlänningslag. Ingen såg heller då anledning att ändra reglerna för anknytningsinvandring t.ex. på grund av giftermål. Det måste ändå finnas regler som omgärdar en sådan invandring. De regler som finns är ju till för att vi inte skall behöva vara ännu mera restriktiva och är alltså till fördel även för den sökande.
Herr talman! Jag inser att detta utgör svåra avvägningsproblem. Men jag måste ändå beklaga att dessa tolkningar görs. Tack för svaret.

Herr talman! Jag vill först tacka industriministern för svaret på min fråga om vanadin. Det här är ett ärende som jag ägnat mig åt i flera år. Jag tror att jag höll på att slita ut Ivar Nordbergs företrädare just med synpunkter på och frågor om att få bryta vanadin i Sumåssjön. Men skam den som ger sig. Vi har tillgång till vanadin i Sverige, men inget bryts i vårt land. Sydafrika är ett av de dominerande producentländerna. Riksdagen har vid ett antal tillfället uttalat att Sverige bör minska beroendet av importen från Sydafrika. Därför kan jag inte förstå varför vi inte skulle kunna komma i gång med en brytning i Sumåssjön. I dag är, precis som industriministern säger, vanadinpriset högre än vad det har varit på länge. Så lönsamheten måste vara tillfredsställande. Jag vill också påminna om att näringsutskottet vid ett flertal tillfällen har uttalat, när vanadinfyndigheten i Sumåssjön har varit uppe till diskussion, att en inhemsk utvinning av vanadin framstår som eftersträvansvärd ur såväl försörjningssom sysselsättningssynpunkt. Jag har nu stora förhoppningar om att vi snart kanske kan börja bryta vanadin i Sumåssjön. Om brytningen kom i gång, industriministern, skulle det bli ett lyft för Hälsingland.

Herr talman! Riksdagen har tidigare fattat beslut om riktlinjerna för ett kontobaserat system för registrering av aktier m.m. Beslutet fattades med stor majoritet. Nu behandlar vi regeringens proposition som anger hur detta system närmare skall vara utformat, rättsverkningarna av systemet samt införandet av en aktiekontonämnd. Redan i dag hanteras olika värdepapper med datans hjälp. Värdepapperscentralen, VPC, sköter en rad uppgifter åt olika aktiebolag inom ramen för förenklad aktiehantering. VPC har därför i dag god erfarenhet av att sköta sådana uppgifter som genom dagens beslut kommer att åläggas företaget. Med tanke på att svenska folket, glädjande nog, intresserar sig alltmera för sparande i olika värdepapper kommer volymerna som skall hanteras i framtiden att öka kraftigt. När t.ex. försäkringsbolaget Trygg-Hansa ombildas till aktiebolag, beräknar man att ca 700 000 aktieägare skall nyregistreras. Ett kontobaserat aktiesystem är nästan nödvändigt för att hantera sådana mängder värdepapper på ett rationellt sätt. Eftersom jag vet att utskottets vice ordförande närmare kommer att beskriva systemets funktion, avstår jag från detta och berör i stället ett par av reservationerna som är fogade till utskottets betänkande. Vi moderater är i allt väsentligt positiva till den nu föreslagna reformen. När det gäller uppföljning och utvärdering av lagstiftningen, vad gäller integritet och rättsskydd för aktieägarna, systemets sårbarhet och övriga frågor som eventuellt kan visa sig bli problem vid införandet av det nya systemet, bör regeringen noga följa övergången till ett värdepapperslöst aktiesystem. Riksdagen bör på lämpligt sätt hållas informerad om denna uppföljning och utvärdering. Enligt propositionen skall en aktiekontonämnd införas för att lösa eventuella tvister. Denna skall knytas till VPC, vilket vi reservanter anser olämpligt, då VPC är part i en eventuell tvist. Nämnden bör vara helt fristående och opartisk. Enligt vår mening bör regeringen återkomma till riksdagen i denna speciella fråga. I ett särskilt yttrande tar de borgerliga ledamöterna upp frågan om möjligheten till regressanspråk för VPC gentemot de kontoförande instituten. Enligt regeringen skall sådana frågor lösas enligt allmänna regler om uppdragsavtal. Detta betyder en viss inskränkning i VPC:s möjligheter att föra regresstalan i en tvist med ett kontoförande institut. Denna fråga har ej aktualiserats i någon motion, men Sveriges industriförbund och VPC har berört 3 problemen i skrivelser till utskottet. Det kan visa sig behövligt att återkomma i denna fråga. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna nr 3 och nr 5 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det nu aktuella ärendet går under den något kryptiska beteckningen kontobaserat aktiesystem. Det handlar dock mest om VPC, som är en förkortning för Värdepapperscentralen. Det är ett omfattande material, och det är svårgenomträngligt för många på grund av att det är av mycket teknisk natur. Frågan berör dock stora delar av svenska folket, som aktieägare. Nu för tiden finns det många små aktieägare, vilket är en föredömlig och fördelaktig utveckling. I och med den proposition som vi nu behandlar står vi inför ett ”systemskifte”. När det gäller värdepapper, främst aktier, kommer trots namnet de juridiska och ekonomiska rättigheterna i fortsättningen inte längre att grunda sig på själva aktiebrevet utan på en dataregistrering i en stordator hos VPC. Lagutskottet har accepterat denna nyordning som bygger på en tidigare accepterad principproposition. Nu handlar det således om en detaljproposition. Herr talman! Folkpartiet har dock erinringar på fyra punkter, som vi tycker är viktiga. Det gäller för det första ansvaret för registreringsfel, vem som skall ansvara och bära risken och förlusten om ett sådant uppkommer i stordatorn. Utgångspunkten måste vara självklar. Värdepapperscentralen skall åläggas ett strängt skadeståndsansvar för sådana fel. Den enskilde aktieägaren, stor eller liten, skall inte behöva drabbas ekonomiskt av dessa eventuella, men med stor sannolikhet kommande registreringsfel. Det tycker vi är en självklarhet. Lagutskottets majoritet har också följt regeringens linje. Men det är majoriteten i utskottet som gör det. Utskottsmajoriteten utgår från att Värdepapperscentralen skall slippa skadeståndsansvar om felaktigheten, som det heter, beror på omständighet utanför Värdepapperscentralens kontroll, om följderna inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas. I samma mån som Värdepapperscentralen slipper ansvar, får ansvaret och skadan naturligtvis bäras av den enskilde aktieägaren. Svårare än så är inte detta. Folkpartiet har med stöd av centerpartiet och miljöpartiet velat införa ett bättre skydd för den enskilde, nämligen ett s.k. strikt ansvar för Värdepapperscentralen för i princip alla fel, utom vid absolut objektiv omöjlighet. Lyssnaren — och läsaren — ställer sig då frågan vad det är för skillnad mellan det i propositionen anförda begreppet kontrollansvar och det av minoriteten förfäktade begreppet strikt ansvar. Den skillnaden föranledde en ingående diskussion i lagutskottet. Den är svår att rekapitulera, och det skulle föra alltför långt att göra det här. Enighet uppkom i varje fall om att skillnaden var oklar. Skillnaden mellan dessa begrepp är inte enormt stor, men den finns, otvivelaktigt. Strikt ansvar, som minoriteten förfäktar, ger ett bättre skydd för den enskilde aktieägaren som oförskyllt drabbas av en felaktig aktieregistrering. Det är också därför minoriteten har avgivit en reservation. Tyvärr nödgas jag säga att det är obegripligt att Rolf Dahlberg, som är representant för moderaterna, inte ställer upp för den enskilde aktieägaren utan mera följer regeringslinjen. Jag har litet svårt att förstå att den moderata partilinjen inte skulle vara att ställa upp generöst för den enskilde aktieägaren. Det trodde jag faktiskt att vi var överens om. Dessutom kan följande tilläggas, som hänger ihop med registreringsfel men mera gäller en teknisk fråga, vilken dock inte är utan intresse. Det handlar om den interna fördelningen av ansvaret inom det aktiebaserade kontosystemet, fördelningen mellan det registrerande organet Värdepapperscentralen och de kontoförande instituten. Vi tycker att den borde förändras. Värdepapperscentralens regressrätt borde utökas för att skärpa kraven på kontoförande institut. Därmed skulle automatiskt säkerheten i registreringssystemet förbättras. Tyvärr blev det inte något lagutskottsinitiativ här. Det beklagas. Vi har framfört detta i ett särskilt yttrande från folkpartiet, moderaterna och centerpartiet. Folkpartiet har för det andra erinringar när det gäller hur man skall lösa uppkommande tvister. Det kan ske vid allmänna domstolar. Dessutom föreligger enighet om att inrätta ett särskilt organ, aktiekontonämnden. Oenighet föreligger dock om den nämndens status. Folkpartiet stödjer centerpartiets krav på att den skall vara en självständig nämnd. I den delen hänvisar jag till vad Martin Olsson kommer att säga. För det tredje handlar det om aktiebokens offentlighet. Det råder total enighet om behovet av allmän insyn. Den bakomliggande tanken är att möjliggöra kunskap om resp. aktieägares inflytande över det aktuella bolagets verksamhet. Mot denna bakgrund är det oförståeligt att insynsmöjligheten knytes till antalet aktier i stället för till aktiernas röstvärde. Det är ett gammalt liberalt krav att utgå från röstvärdet i stället. Därför har vi också reserverat oss. Vår reservation stöds av centerpartiet och miljöpartiet. Den fjärde punkten, slutligen, gäller en uppföljning av lagen. Det handlar, som jag har sagt, om ett rättsligt systemskifte. Därmed följer ofrånkomligen en osäkerhet i lagens tillämpning. Folkpartiet delar centerpartiets uppfattning att det finns ett självklart behov av utvärdering. Detta kommer närmare att motiveras av Martin Olsson. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3, 4 och 5.

Herr talman! Bengt Harding Olson uttryckte en viss förvåning över att vi moderater inte hade ställt upp på den centermotion som Bengt Harding Olson nu talade för när det gäller ansvaret för Värdepapperscentralen gentemot aktieägarna. Bengt Harding Olson förespråkar alltså ett strikt ansvar. I såväl propositionen som utskottets betänkande har vi från majoriteten mycket ingående redogjort för vad kontrollansvaret innebär. De enskilda får fullgoda garantier för att hållas skadeslösa vid förluster som uppkommer till följd av systemet. Vi säger också att Värdepapperscentralen skall vara garderad mot praktiskt taget alla tänkbara händelser som kan göra att systemet sätts ur funktion. Det som gör att det Bengt Harding Olson nu säger och det som skrivs i den reservation som folkpartiet har undertecknat tillsammans med centerpartiet och miljöpartiet är så märkligt är följande. Det kontroll system som förordas av utskottet och som har blivit spikat nästan i detalj i betänkandet ger aktieägarna en större garanti för att de skall få ersättning än ett system med strikt ansvar, som Bengt Harding Olson förespråkar. Det finns ju undantag från det strikta ansvaret när det gäller force majeure. Vi har sagt att VPC måste gardera sig mot t.ex. strömavbrott, sabotage av olika slag och naturkatastrofer som kan inträffa, t.ex. åsknedslag. Det är alltså ett bättre system som majoriteten förespråkar än det som Bengt Harding Olson nu talar för. Men det är ju vanligt att Bengt Harding Olson talar om det strikta ansvaret, och många gånger brukar vi moderater hålla med Bengt Harding Olson om att det är ett bra sätt när det gäller att reglera. Men i det här speciella fallet har vi ett system som är överlägset det som Bengt Harding Olson talar varmt för. Därför har vi moderater ställt oss bakom majoritetens skrivning i detta avseende.
Herr talman! Jag vill till en början säga att det inte är på det sättet som Rolf Dahlberg säger att en centermotion ligger till grund för den linje om skadeståndsansvar som folkpartiet nu driver. Jag vill erinra utskottets ordförande om att vi i folkpartiet faktiskt själva har motionerat om detta, vilket framgår tydligt av betänkandet, men jag kan inte hänvisa till sidan. Vi anser att detta är en mycket viktig angelägenhet, och centerpartiet tycker på samma sätt, vilket gläder oss. Vi har även stöd av miljöpartiet. Det sägs nu här att den linje som moderaterna, tillsammans med bl.a. socialdemokraterna, driver ger en större garanti än det strikta ansvaret för att den enskilde skall få skadestånd. Det innebär väl att Rolf Dahlberg går i god för det. Men det finns de som tycker tvärtom och alltså inte som Rolf Dahlberg. Jag har i min hand en mycket intressant analys av en välrenommerad professor, nämligen Jan Hellner. Jag kan göra en kopia och överlämna till Rolf Dahlberg. Av denna analys framgår att professor Hellner inte har samma åsikt som Rolf Dahlberg. Problemen uppkommer om det blir tvist i domstol och om domstolen kan nöja sig med att hänvisa sig till ett uttalande av Rolf Dahlberg i parlamentet eller om den skall utgå från professorns analys. Jag är rädd för att den enskilde kommer att dra det kortaste strået och förlora den processen. Det har också sagts att skillnaden inte är stor men att den finns, vilket är tillräckligt. Det hade varit mycket enkelt för moderaterna, som tillsammans med oss har stött åsikten att man skall ha en generös inställning vid felaktig myndighetsutövning, att stödja oss och hjälpa den enskilda aktieägaren för att ge honom eller henne ett generöst skydd även vid felaktig dataregistrering.
Herr talman! Bengt Harding Olson säger alltså att hans förespråkade modell för reglering är säkrare för den enskilde aktieägaren. Men det som står i betänkandet innebär ju inte att det är mina privata ord som en domstol längre fram eventuellt skall hänvisa till utan det är ju till vad utskottet och så småningom riksdagen har fattat beslut om. Det innebär att orden väger tungt, Bengt Harding Olson, dvs. att den enskilde skall få fullgoda garantier för att hållas skadeslös vid förluster som uppkommer till följd av systemet. Det ges också exempel på vilka åtgärder som VPC måste vidta för att garantera att den enskilde aktieägaren blir skadeslös vid ett eventuellt fel. I utskottets betänkande står det också att det förordade systemet ”i praktiken ger den skadelidande en väl så förmånlig ställning som ett rent strikt ansvar, från vilket undantas skador till följd av vissa extraordinära händelser av den art som brukar benämnas force majeure”. Jag tycker att Bengt Harding Olson blåser upp den här frågan och vill göra den större än vad den är. Men faktum är ju att en domstol skall se på hur lagstiftaren har motiverat sitt beslut. Det är alltså inte vad utskottets ordförande eventuellt har sagt som domstolen skall hänvisa till utan till vad utskottet och riksdagen har fattat beslut om. Då tror jag att Bengt Harding Olson kan känna sig helt lugn när det gäller eventuella skador som kan drabba aktieägare i framtiden.
Herr talman! Det är självklart att lagutskottets betänkande väger tungt, det är jag själv angelägen om att det skall göra. Men det måste också vara synkroniserat med det verkliga rättsläget. När det i propositionen sägs att det finns fullgoda ersättningsmöjligheter är det, för att uttrycka det lindrigt, en sanning med modifikation. En viktig rättskälla är just vad de rättslärde säger. Och det råder ju inga tvivel på den punkten. Jag kan som en avslutande anmärkning läsa ur professor Jan Hellners analys. Han säger: Kontrollansvaret är, som framhölls inledningsvis, en nyhet i nordisk lagstiftning. Det är avsett att utgöra en uppmjukning av det tidigare gällande strikta ansvaret som gjorde undantag blott för omöjlighet. Det är precis på detta sätt som jag har formulerat detta. Men detta är en svår fråga. Alla nyanserade bedömare kan i varje fall vara eniga om att det råder en osäkerhet om denna tillämpning. För en liberal är det självklart att i sådana situationer ta ställning för den enskilda människan. Osäkerhet i lagstiftningen skall inte innebära att den drabbar den enskilde, tvärtom. I sådana fall skall man göra en bedömning som är till den enskildes fördel. Det hade varit bra om vi hade fått höra även Rolf Dahlberg säga det här och nu.

Herr talman! Sedan regeringen i våras framlagt propositionen om kontobaserat aktiesystem har vi från centern väckt en motion där vi kritiskt granskar förslaget ur bl.a. skadestånds-, säkerhetsoch integritetssynpunkt. Vi fann däremot inte anledning att avstyrka propositionen. Propositionen innebär mycket kortfattat att aktiebreven avskaffas i alla s.k. avstämningsbolag, dvs. för sådana vilka Värdepapperscentralen för aktieboken. De rättsverkningar som hittills har varit förbundna med aktiebrevet knyts, som tidigare talare har påpekat, enligt propositionen till registrering på konto hos Värdepapperscentralen. Vår kritiska granskning av propositionen ledde till ett flertal synpunkter och yrkanden i vår motion L20. De fem reservationer som har fogats till utskottsbetänkandet bygger alla mer eller mindre på vår motion och dessutom istor utsträckning på folkpartiets motion L21, som i flera avseenden innehåller yrkanden som motsvarar dem i centerns motion. För att inte onödigtvis förlänga talartiden vill jag när det gäller reservation 1, om strikt ansvar i stället för kontrollansvar, reservation 4 om grunderna för aktiebokens offentlighet, samt det särskilda yttrandet 1, om Värdepapperscentralens regressrätt, hänvisa till vad Bengt Harding Olson just har anfört. Från centerns sida ser vi det som mycket angeläget att de som drabbas av skador eller förluster på grund av Värdepapperscentralens åtgärder garanteras skälig ersättning. Det är därför vi i vår motion framförde krav på strikt ansvar. Det är den frågan som just har föranlett det replikskifte vi nyss hade här. Och det är därför som vi tillsammans med folkpartiet och miljöpartiet reserverar oss för strikt ansvar. Det är av samma anledning som vi i centern i reservation 2 föreslår att vid bestämmande av skadestånd hänsyn även skall tas till omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. Vi vill alltså att det skall vara möjligt att få ersättning för ideell skada, vilket vi tyvärr blev ensamma om att kräva i utskottet. Jag vill i detta sammanhang erinra om att skadeståndsbestämmelser som medger ett hänsynstagande även till andra omständigheter än de av rent ekonomisk natur sedan länge har funnits inom arbetsrätten och under senare tid även införts på immaterialrättens område. Också datalagen innehåller en sådan regel. Det kan dessutom påpekas att i det förslag till lag om företagshemligheter, som ännu inte har slutbehandlats av riksdagen, finns en motsvarande bestämmelse. Reglerna i de nämnda olika lagarna har motiverats med att det ofta kan vara svårt för den enskilde att visa storleken av en förmögenhetsskada som drabbat honom och att ersättning bör kunna utgå för den kränkning som den skadelidande utsatts för även då han inte kan bevisa någon ekonomisk skada. Enligt centerns mening finns samma skäl att införa sådana regler även i aktiekontolagen, eftersom motsvarande situationer kan uppstå för den enskilde inom det område som denna lag skall reglera. Väsentligt för oss är att skadelidande får rätt till full ersättning. Justitieministerns motivering i propositionen för att inte föreslå att ideell skada skall vara skadeståndsberättigad är mycket anmärkningsvärd.

Utskottsmajoriteten uttrycker sig i stället ganska försiktigt när vårt yrkande avstyrks. Majoriteten hävdar nämligen att utskottet i vart fall för närvarande inte är berett att förorda att aktiekontolagen kompletteras i enlighet med centerns förslag. Sedan vill utskottsmajoriteten gardera sig för att man nu kanske intar en felaktig hållning. Utskottet anför nämligen att frågan om sådan ersättningsregel får tas upp till ytterli gare överväganden om det uppkommer svårigheter för de skadelidande att bevisa vilka ekonomiska skador som uppkommit. I motsats till majoriteten anser vi centerpartister att riksdagen nu — och inte eventuellt i framtiden — skall införa en regel om ersättning för ideell skada i aktiekontolagen. Vi anser att en sådan regel skulle utgöra ett värdefullt komplement när det gäller att garantera fullgoda ersättningsmöjligheter åt dem som drabbas av skada till följd av fel i samband med registreringen i det nya systemet. Herr talman! Det är viktigt att det kontobaserade värdepapperssystemet inte medför försämringar i fråga om integritet och rättsskydd för aktieägarna och andra aktörer på aktiemarknaden, liksom det är viktigt att säkerhet och kontroll är tillfredsställande i det nya systemet. Eftersom det är ett nytt system och en ny lagstiftning bör riksdagen begära att regeringen gör en fortlöpande uppföljning och utvärdering av systemets konsekvenser i fråga om rättsförhållanden, säkerhet och sårbarhet samt kvalitet i övrigt. Dessa synpunkter framfördes både i centerns och folkpartiets motioner. I näringsutskottets yttrande till lagutskottet återfinns en avvikande mening, vari dessa motionskrav stöds förutom av centern och folkpartiet även av moderaterna och miljöpartiet. Dessa fyra partier står även bakom reservation 3, i vilken vi begär ett riksdagsuttalande om en sådan utvärdering. Enligt vår mening är det i hög grad naturligt, men också nödvändigt, att så omfattande och i så många människors förhållanden ingripande förändringar som övergången till värdepapperslöst aktiesystem blir föremål för fortlöpande uppföljning och noggrann utvärdering. Enligt propositionen skall hos Värdepapperscentralen finnas en särskild nämnd, aktiekontonämnden. Den har berörts av tidigare talare. Nämnden skall ha till uppgift att pröva tvister med anledning av beslut som Värdepapperscentralen eller ett kontoförande institut har fattat med stöd av den föreslagna lagen. Nämnden skall ge rekommendationer om hur en tvist skall lösas. Den av parterna som så önskar kan föra saken till domstol för prövning. Syftet med nämnden är att den enskilde skall få ökade möjligheter att — vid sidan av domstolsväsendet — på ett smidigt sätt få en överprövning av Värdepapperscentralens eller kontoförande instituts beslut. I vår motion från centern begärde vi att aktiekontonämnden skulle bli ett från Värdepapperscentralen verkligt fristående organ för att kunna fullgöra sina uppgifter som konfliktlösare. Enligt propositionen skall nämnden knytas till Värdepapperscentralen. Vårt krav fick i näringsutskottet stöd av de fyra partier som står bakom den reservation jag nyss nämnde. Samma fyra partier vidhåller kravet i reservation nr 5 i betänkandet. I motsats till majoriteten kan vireservanter inte finna att regeringsförslaget om att knyta aktiekontonämnden till Värdepapperscentralen ”innebär en fullt godtagbar reglering från rättssäkerhetssynpunkt”. Vi hävdar ståndpunkten att nämnden måste vara helt fristående för att kunna rätt fylla sina viktiga uppgifter och kunna omfattas av fullt förtroende från dem som anser sig inte ha fått rätt behandling av Värdepapperscentralen. För oss är det fftämmande att knyta en nämnd som skall pröva tvister till den ena parten. Från centerns sida har vi i olika sammanhang verkat för en begränsning av personnummeranvändningen av integritetsskäl. Även när det gäller den föreslagna aktiekontolagen hade vi yrkat i vår motion att personnummer som identifieringsnummer inte skulle komma till användning. Tyvärr synes det inte möjligt för Värdepapperscentralen att klara av redovisningar till skattemyndigheterna utan att ha registrerat personnummer. Med anledning härav har vi i ett särskilt yttrande tillsammans med moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet framhållit våra synpunkter och vikten av att det även på skatteområdet skapas en ordning som inte tvingar andra myndigheter och Organ att använda personnummer. Herr talman! Sammanfattningsvis godtar vi från centerns sida förslaget om kontobaserat aktiesystem, men vi begär att denna nya verksamhet skall följas upp och utvärderas ur säkerhetsoch integritetssynpunkt. Vi begär att möjligheterna att få skadestånd för den som drabbas av skador och förluster på grund av den nya verksamheten skall bli större. Vi begär att offentliggörandet av aktieinnehav skall vara knutet till röstandel i ett bolag, och vi begär att aktiekontonämnden, som jag nyss nämnde, som skall lösa tvister skall vara helt fristående. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga de fem reservationer som har fogats till betänkandet.

Herr talman! Inom miljöpartiet är vi inte glada över det här kontobaserade aktiesystemet för registrering av aktier och andra värdepapper. —- Det är ett monopol och ett obligatorium med den makt över människor som det innebär. —- Aktieägaren blir bunden till ett kontoförande institut och förlorar därmed friheten att välja var han eller hon vill handla med sina olika värdepapper. Det är en frihet som många små investerare sätter högt. — Systemet är ännu ett i raden som kan användas och kommer att användas till att kontrollera medborgarna och deras angelägenheter. Systemet har emellertid också en del fördelar. — Hanteringen av värdepapper blir mer enhetlig och rationell. — Genom kortare handläggningstider minskas troligen förutsättningarna för penningslös spekulation. —- Aktiespararen behöver inte riskera att bli av med sina besparingar genom t.ex. brand eller stöld i hemmet, eftersom ägandet nu inte är knutet till innehavet av ett papper utan till registreringen hos VPC. — Datasystemet verkar vara tillfredsställande ur säkerhetssynpunkt när det gäller angrepp utifrån. Jag vill i det här sammanhanget peka på det jag tycker utgör brister i vår beredning av det här ärendet inom lagutskottet. När det gäller de delar som handlar om bolagsrätt och skadeståndsansvar så har som vanligt kunnandet och kompetensen funnits hos både vår utmärkta utskottspersonal och bland utskottets ledamöter, men det centrala i den här frågan är bedömningen av detta gigantiska datasystem. I den bedömningen har utskottet inte haft till gång till egna experter, utan vi har fått lita till systemets egna konstruktörer. — Prot. 1989/90:31 Vi har varit hänvisade till Värdepapperscentralens egen presentation och 22 november 1989 egna försäkringar om att systemet är förträffligt. Det är klart otillfredsstäl 7 lande. Det är också ett olustigt förhållande att Värdepapperscentralen har kommit överens med Trygg-Hansa om att nyemittera ett mycket stort antal aktier med hjälp av det nya systemet redan i början av december i år och att utskottets handläggning har anpassats till den tidsplanen. Miljöpartiet har tagit mycket allvarligt på säkerhetsaspekterna. Vi har sådan kompetens inom vår riksdagsgrupp att vi har kunnat ställa relevanta frågor till Värdepapperscentralen. Efter att ha analyserat frågesvaren och övrig information har vi kommit fram till att systemet är välkonstruerat och jämförelsevis säkert för externa angrepp. Vi har också tagit hjälp av experter utanför vår riksdagsgrupp. Efter att ha vägt för och emot har vi alltså — med stor tvekan — bestämt oss för att inte motsätta oss ett införande av systemet i det här läget. Ett avgörande skäl är att vi på det sättet kan ge stöd åt de förslag om uppföljning och kontroll som framförts. Det här är, som vi tidigare hörde, ett systemskifte. Det är också ett monopolsystem som den som vill äga värdepapper måste vara ansluten till. Det borde vara självklart att det skall följas upp och utvärderas när det gäller sådant som den enskildes rättssituation, säkerhet och sårbarhet. Systemet må vara väl konstruerat för intrång utifrån, men erfarenheterna från bankvärlden visar att de flesta databrott begås av insiders, ofta av personer i nyckelfunktioner och av personer som varit anställda under lång tid. Helt nyss avslöjades t.ex. en liga som organiserade stölder från bankkonton genom förfalskade uttagsorder, inkoppling på telefonnätet m.m. Detta skulle kunna göras också inom det system som nu kommer att godkännas. Jag yrkar därför bifall till reservation 3, om uppföljning och utvärdering av lagstiftningen, och till reservation 1, eftersom vi anser att ett rent, strikt ansvar för VPC ger ett bättre skydd än kontrollansvar för den skada som kan drabba den enskilde vid fel. Det har här talats om vilket som är bäst: kontrollansvar eller strikt ansvar, och enligt de jurister som vi har talat med är kontrollansvaret ett nytt institut, som har införts för att användas vid handel, bl.a. vid fel i samband med köp, inte med tanke på systemfrågan. Vi har därför valt ett rent, strikt an De kontoförande instituten spelar en viktig roll i det kontobaserade aktiesystemet. Det är därför rimligt att de skall vara ansvariga gentemot Värdepapperscentralen för de fel som de själva gör. Miljöpartiet står därför bakom det särskilda yttrandet nr 1, som handlar om regressansvar. Mitt namn har tyvärr fallit bort i betänkandet — av det har jag lärt att man bör läsa utskottsprotokollen noga. Jag vill också yrka bifall till reservation 4. Avgörande för allmänintresset när det gäller insyn i aktieinnehav bör vara makten och inflytandet i första hand, inte värdet i kronor och ören.

Herr talman! År 1980 uppgick den registrerade omsättningen på Stock 1 holms fondbörs till ca 7 miljarder kronor. Redan år 1986 hade omsättningen stigit till 140 miljarder kronor — en tjugofaldig ökning. Också den övriga värdepappershandeln har ökat mycket kraftigt. Det stora antal värdepapper som handeln numera omfattar innebär betydande hanteringsmässiga problem. Hanteringen är orationell och kostsam och medför också säkerhetsrisker i form av stöld och förfalskning, uteblivna leveranser och liknande. Den senaste tiden har vi i annonser i dagspressen kunnat se att ett av våra största försäkringsbolag skall ombildas till aktiebolag med försäkringstagarna som aktieägare. I nuläget innebär det att det måste utfärdas 700 000 nya aktiebrev till ca 900 000 nya ägare. Det här skulle innebära en enormt stor påfrestning på det nuvarande pappersbaserade systemet, och rättsförluster till följd av förseningar i hanteringen skulle knappast ha gått att undvika. Mot denna bakgrund bör man se med tillfredsställelse på att det nu föreligger ett färdigt lagförslag om övergång till ett kontobaserat aktiesystem. Förslaget är resultatet av ett noggrant beredningsarbete och bygger i sina huvuddrag på de riktlinjer som riksdagen godkände i december 1988. Förslaget innebär att systemet med aktiebrev avskaffas i alla avstämningsbolag, dvs. sådana aktiebolag som tillämpar s.k. förenklad aktiehantering och där VPC för aktieboken. I praktiken handlar det om de bolag som är noterade vid Stockholms fondbörs och därutöver om ytterligare ett par hundratal bolag. Som jag nämnde bygger det nya systemet på att några aktiebrev inte längre kommer att utfärdas. I stället kommer de rättsverkningar som för närvarande är förenade med själva aktiebrevet att knytas till registrering av aktieinnehavet på ett särskilt konto hos VPC. Varje gång en förändring av innehavet registreras på kontot får aktieägaren en skriftlig underrättelse. Han kan också när som helst på begäran få ett utdrag som visar vad som finns registrerat på kontot. Dessutom får han alltid i början av varje år ett aktuellt utdrag över vilka innehav som är registrerade på hans konto. De här utdragen kommer på ett tydligt sätt att ange att registreringarna avser värdepappersinnehav och också i övrigt att utformas så att de kan användas för att styrka innehavarens rätt. Det är alltså väl sörjt för att övergången till det kontobaserade systemet skall kunna ske utan att de enskilda aktieinnehavarna behöver känna osäkerhet inför vad det nya systemet innebär för deras del. De som skall vidta de olika registreringsåtgärderna är särskilda kontoförande institut som har möjlighet att lägga upp och gå in i aktiekontona. För att de skall få fungera som ett kontoförande institut krävs tillstånd av VPC, och instituten skall stå under bankinspektionens tillsyn. De som kan komma i fråga som kontoförande institut är alltså i första hand banker och fondkommissionärer. Det nya kontobaserade systemet kommer att fylla högt ställda krav när det gäller funktion och säkerhet. Också de rättsliga frågor som aktualiseras i samband med övergången har på ett tillfredsställande sätt kunnat lösas. Om detta råder det en ganska stor enighet, och jag noterar att inte något parti i riksdagen längre är emot det lagstiftningsförslag som riksdagen nu skall ta ställning till. På enstaka punkter har emellertid företrädare för andra partier kritiserat de lösningar som utskottet står bakom. Sålunda har de som står för reservation nr 1 påstått att bestämmelserna om VPC:s skadeståndsansvar inte skulle ge de skadelidande ett tillräckligt skydd. Det är en uppfattning som vi från — Prot. 1989/90:31 majoritetens sida inte kan dela. Som framgår av lagutskottets betänkande 22 november 1989 innefattar utskottets förslag om s.k. kontrollansvar ett mycket långe: Z——GA gående ansvar för olika skador som kan drabba den enskilde. Ansvaret omfattar samtliga skador som kan hänföras till VPC:s interna förhållanden. Dessutom skall VPC ersätta skador på grund av händelser som ligger utanför dess kontroll, under förutsättning att VPC skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit skadeverkningarna. Utskottet betonar i betänkandet att det i detta avseende måste krävas långtgående åtgärder av VPC för att gardera systemet mot risker av olika slag. Exempel på sådana risker är strömavbrott, naturkatastrofer, obehöriga intrång av utomstående och sabotage. Härtill kommer att VPC för att undgå ansvar måste visa att följderna av okontrollerbara händelser inte kunnat övervinnas. I praktiken ger detta stränga ansvar ett väl så starkt skydd för den enskilde som ett rent strikt ansvar, från vilket undantag görs för skador på grund av force majeure-händelser. Mot denna bakgrund anser utskottet att motionärernas önskemål om ett strikt ansvar är helt tillgodosett genom de föreslagna bestämmelserna om kontrollansvar. Det har alltså i praktiken mycket liten betydelse om VPC:s skadeståndsansvar utformas som ett kontrollansvar eller som ett strikt ansvar. Anledningen till att utskottet har hållit fast vid kontrollansvaret är att vi inte har ansett det rimligt att VPC undantagslöst skall stå för ansvaret för rena force majeure-fall. Det skulle innebära att man satte VPC i en fullkomlig särklass när det gäller ansvar för jordbävningar och andra naturkatastrofer. Inte ens innehavare av atomanläggningar har något skadeståndsansvar vid denna typ av katastrofer. I reservation 2 av Martin Olsson och Stina Eliasson begärs att aktiekontolagen skall kompletteras med en bestämmelse, som innebär att skadeståndet skall beräknas med hänsyn till andra omständigheter än sådana som är av rent ekonomisk betydelse. Det är mycket svårt att få någon klar bild av vilka omständigheter reservanterna syftar på. Det handlar ju här om rent ekonomiska transaktioner i form av köp och försäljning av aktier och liknande, och jag tror inte att det i de fall vi nu diskuterar finns något egentligt behov av regler som närmast skulle ha till funktion att ge ersättning för ideell skada. Lagutskottet har därför avstyrkt ett krav i en centermotion på den här punkten, men vi har lämnat dörren på glänt i skrivningen genom att framhålla att frågan får tas upp till ytterligare överväganden om det visar sig att det i den praktiska tillämpningen uppkommer svårigheter för de skadelidande att bevisa vilka ekonomiska skador som har uppkommit. I reservation 4 kritiseras reglerna om aktiebokens offentlighet. Det har sagts att de reglerna bör vara knutna till röstetalet och inte till antalet aktier som innehas. Aktiebokens offentlighet är en sak som regleras i aktiebolagslagen och har egentligen inget direkt samband med frågan om övergången till ett kontobaserat aktiesystem. Vi är emellertid väl medvetna om att de nuvarande offentlighetsreglerna kan diskuteras, och frågan har också ingått som en av de uppgifter som värdepappersmarknadskommittén haft i uppdrag att närmare utreda. Kommittén är nu klar med sitt arbete och överlämnar just i dag sitt betänkande till chefen för finansdepartementet. högst 500 aktier skall bytas ut mot en på visst sätt konstruerad värdegräns. Det här förslaget kommer med all sannolikhet att skickas på remiss och sedan bli föremål för beredning i sedvanlig ordning. Det finns därför inte någon anledning för riksdagen att nu göra något tillkännagivande i saken. Herr talman! Till sist vill jag göra några korta kommentarer till reservationerna 3 och 5. I reservation 3 föreslås att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna att det i hög grad är naturligt och också nödvändigt att ett så omfattande lagförslag som det nu aktuella blir föremål för uppföljning och utvärdering. Inom lagutskottet har vi den praxisen att vi med förenade krafter brukar följa upp verkningarna av alla större lagförslag som vi behandlar. Vi är ett av de utskott som gör flest besök ute i landet för att med olika myndigheter diskutera återverkningarna och hur våra lagförslag har tagits emot. Regeringen har sitt system för att följa upp olika lagförslag. Vi har den uppfattningen i majoriteten att det inte behövs något särskilt tillkännagivande på den här punkten. Vi har som riksdagsledamöter ett stort ansvar, och det ankommer på oss att också bidra till att följa upp sådana här stora lagförslag. Vi skall från lagutskottets sida mycket gärna göra nya studiebesök och kontrollera hur lagen tillämpas så småningom, men den här lilla modenyheten, som börjar komma i allt fler borgerliga motioner, att det skall göras tillkännagivande till regeringen om uppföljningen av varje lagförslag, är onödig — det sker en automatisk uppföljning av sådana här större lagförslag. Reservation 5 berör aktiekontonämndens ställning. Reservanterna menar, att om nämnden verkligen skall kunna vara fristående måste den även i administrativt och ekonomiskt hänseende göras oberoende av VPC. Reservanterna har dock inte angett något förslag till hur nämndens verksamhet skall finansieras och inte heller några synpunkter på hur stort kansli som i så fall behövs. Jag menar att det viktigaste är ledamöternas självständighet och integritet i sitt arbete — det är det som är avgörande för nämndens anseende och dess oberoende ställning.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

Herr talman! Med anledning av Lennart Anderssons synpunkter på vissa reservationer vill jag påpeka några saker. Då det gäller Värdepapperscentralens ansvar finns det två reservationer. Den ena gäller strikt ansvar, och den andra, som enbart centern står bakom, gäller ansvar för ideell skada. Jag skall ta upp den senare. Gemensamt för båda reservationerna är att det är viktigt att de som har kontakterna med VPC har fullgoda säkerheter för att få ersättning om skador och förluster uppstår. Vi måste, som Elisabet Franzén påpekade, komma ihåg att VPC är ett monopolföretag. Om vi blir illa behandlade av en bank kan vi byta bank, men om vi blir illa behandlade av VPC har vi inte någon möjlighet att byta. Ur den synpunkten är det särskilt viktigt att skade — Prot. 1989/90:31 ståndsreglerna är mycket generösa. 22 november 1989 När det gäller kravet på ersättning för ideell skada redovisade jag i mitt. Z—G-- anförande att det i flera lagar, bl.a. arbetsrättslagen, datalagen och förslaget till lag om företagshemligheter, ges möjlighet till sådan ersättning. Det är rimligt, skäligt och nödvändigt att motsvarande regler införs i aktiekontolagen. Varför skall man, som utskottsmajoriteten skriver, vänta och se om det möjligen kan behövas i framtiden? Varför måste skador uppstå innan man kan föra in skäliga regler i lagen? Vi vill att reglerna förs in innan skadorna har uppstått, eftersom det eventuellt kan uppkomma förluster. Frågan om utvärdering har blivit en modenyhet i borgerliga motioner, enligt utskottets vice ordförande. Anledningen till att vi har med kravet i detta speciella fall är att det är en helt ny verksamhet. Som Lennart Andersson och flera har påpekat, berör verksamheten många människor, eftersom aktiehandeln är så omfattande och aktieinnehavet nu är spritt till en stor del av svenska folket. Det är ur den synpunkten som vi reservanter har framfört att det finns anledning för riksdagen att ge regeringen klart till känna hur vi ser på behovet av uppföljning. Det minskar inte behovet av att utskottet gör studiebesök m.m., men jag ser fram emot att Lennart Andersson föreslår vissa utskottsinitiativ i denna fråga i framtiden om det behöver göras någonting. Vi reservanter vill att aktiekontonämnden skall vara fristående. Vi får kritik både för att vi vill att den skall vara fristående och för att vi inte har angett vilka kostnader den kommer att dra och hur stort dess kansli skall vara. Vi har inte möjlighet att utreda det inom utskottet, utan vi vill, som framgår av reservationen, ge regeringen till känna att det skall utformas ett sådant system, och då är det regeringens sak att pröva vilka kostnader som kan uppkomma på grund av kansliets storlek. Det viktiga är att aktiekontonämnden fungerar väl. Att fristående nämnder av det här slaget har stor betydelse visar t.ex. allmänna reklamationsnämnden.
Herr talman! Jag vill bemöta Lennart Andersson på ett par punkter. En av dem gäller frågan om Värdepapperscentralens skadeståndsansvar gentemot en enskild aktieägare. Enligt propositionen och lagutskottets majoritet skall man bygga på det s.k. kontrollansvaret. Vi i minoriteten anser att det skall vara fråga om strikt ansvar. Eftersom jag förstått av debatten och diskussionen här att man talar om litet olika begrepp när det gäller strikt ansvar, är det angeläget att påpeka skillnaden mellan strikt ansvar som bygger på den s.k. omöjlighetsläran och strikt ansvar som bygger på force majeure. Jag vill poängtera att reservanterna — det framgår också av reservationen — talar om ett strikt ansvar. Det är i ”dagligt” juridiskt tal detsamma som strikt ansvar med undantag bara för omöjlighet. Med den inställningen, Lennart Andersson, är det ovedersägligen på det sättet att minoritetens ståndpunkt är förmånligare för den enskilde aktieägaren. Vår inställning ger det skydd som propositionen utlovar men varken regeringen eller utskottets majoritet lever upp till, nämligen att, som man säger, bereda den drabbade fullgoda ersättningsmöjligheter. Det kan aldrig kontrollansvaret göra. 18 Man kan till detta också foga den reflexionen att när vi nu äntligen i lagutskottet har enats, inkl. socialdemokraterna, om att vi skall ha en generös syn på enskilda människor som skadelidande vid felaktig myndighetsutövning, så borde logiken kräva att vi har motsvarande generösa inställning även vid felaktig registerföring av VPC. Till slut också något om aktiebokens offentlighet, eller närmare om behovet av insyn i de svenska maktförhållandena. Menar Lennart Andersson att socialdemokraterna tycker att inflytandet i ett aktiebolag mer bygger på aktieantalet än på röstvärdet? Jag väntar med nyfikenhet på svaret.

Herr talman! Jag tänkte säga några ord om aktiekontonämnden såsom svar på Lennart Anderssons inlägg. I likhet med Lennart Andersson tror jag att de ledamöter som kommer att arbeta i den här nämnden kommer att utföra sitt arbete med stor integritet. Samtidigt är det så att dessa ledamöter inte kommer att vara de som väljer de ärenden som skall föras upp i nämnden. De kommer heller inte att sammanställa de materialoch sakförhållanden som presenteras, utan det kommer tjänstemän att göra. Det är mycket viktigt att den enheten är oavhängig och oberoende, så att den enskilde kan få en opartisk bedömning från början till slut. Det är skälet till att vi har stött en oberoende aktiekontonämnd.
Herr talman! Bara ett par korta kommentarer. Bengt Harding Olson frågade mig om vår principiella uppfattning när det gäller insynen i aktiebolag. Jag redovisade i mitt anförande att finansministern i dag får ta emot en stor utredning där de här frågorna behandlas. Därför tycker jag fortfarande att det är överflödigt att vi i dag tar upp en stor debatt i den här frågan. Att vi också vill se över de här reglerna visas av att vår regering har tillsatt en utredning som nu är färdig och kommer med förslag. Sedan får vi fortsätta att diskutera de här frågorna när vi dels har fått läsa hela betänkandet, dels fått se remissvaren osv. Jag har på den punkten inget mer att tillägga utöver det jag sade i mitt anförande. Likaså vill Bengt Harding Olson i dag mycket gärna ta upp en stor debatt om skadeståndsansvarets utformning i allmänhet, inte bara i den här aktuella frågan, utan han vill gärna gå litet vidare. I det fallet håller regeringen nu på att tillsätta den parlamentariska utredning som vi har begärt för att se över skadeståndsbestämmelserna. I den aktuella fråga som ligger på riksdagens bord i dag anser jag och vår partigrupp att det s.k. kontrollansvaret är tillräckligt. Vi har för dagen inte alls några krav på att gå längre. Bengt Harding Olson vet mycket väl att när vi gjorde vårt studiebesök på VPC kunde deras egna jurister inte heller peka ut några konkreta fall där kontrollansvaret inte skulle räcka till. Vi anser att detta mycket väl räcker i det aktuella fallet. Till Elisabet Franzén vill jag säga att oavsett om aktiekontonämndens kontorslokaler kommer att ligga i VPC:s lokaler eller inte är det nämndens handläggare och tjänstemän som skall ta fram det material som nämnden skall behandla. Det är riktigt att det ytterst är nämndens ledamöter och nämndens arbete som är avgörande för självständigheten och integriteten och inte de yttre ramarna för hur nämnden skall arbeta och var den sitter någonstans.
Herr talman! Skillnaden mellan kontrollansvar och strikt ansvar är svår att exakt ange i varje situation. På den punkten kan jag gärna hålla med Lennart Andersson. Men skillnaden existerar bevisligen. Jag har till stöd åberopat professor Jan Hellner och jag vill gärna göra det igen. Därmed tycker jag att jag också har bevisat att skillnaden föreligger. Det kan uppkomma situationer då det kan vara mycket hårt emot VPC att kräva att VPC skall betala skadestånd till en enskild aktieägare, exempelvis från det enormt stora företag inom försäkringsbranschen som nu skall göras till aktiebolag med, som Lennart Andersson sade, 900 000 nya aktieägare, en mängd av småsparare och små försäkringstagare. Det kan alltså vara svårt att lägga ett ansvar på VPC för varje fel som uppkommer. Men jag tycker att det skulle vara ännu mycket svårare att låta den enskilde lille aktieägaren stå för de fel som han absolut inte har varit med om att orsaka. Det tycker jag är en mycket rimlig inställning i ett rättssamhälle, att den enskilde som oförskyllt har drabbats av något skall hållas skadeslös. Det gör mig ännu mindre ont att lägga detta hårda ansvar på VPC. VPC är visserligen inte formellt en myndighet, men i princip gör jag gällande att VPC är likställt och skall jämställas och behandlas som om det vore en myndighet, detta i kraft av att VPC har en monopolställning. Det är VPC och ingen annan som får föra detta enorma register. Den rättigheten skall balanseras med ett rejält ansvar för VPC:s egen verksamhet. Slutligen vill jag beträffande insynen i aktiebolagen göra den tolkningen — jag vet inte om det är en övertolkning — att Lennart Andersson och socialdemokraterna är överens med folkpartiet om att det reella inflytandet sitter i röstvärdet och inte i röstantalet. Då hade det legat nära till hands att ställa upp och rösta för vår reservation, inte för att binda sig i detaljer men för att ange en färdriktning — hur vi vill att den proposition som kommer i framtiden skall se ut. Det hade varit bra för parlamentet och för regeringen, och det hade varit tacknämligt att få höra det här och nu.

Herr talman! När jag hörde talas om att en extra proposition var på väg till justitieutskottet, tänkte jag: Hoppsan, här är det någonting som har med våldet att göra och som man antagligen har bråttom att genomföra. Men döm om min besvikelse när det visade sig handla om immunitet och privilegier för en EG-delegation. Vi har ju av gammal hävd ett antal regler gällande för vilka och vad som skall få immunitet enligt diplomatiska premisser. Det har hittills varit erkända stater och också mellanfolkliga organisationer där Sverige är medlem. EG är inte en erkänd stat, och Sverige är inte medlem i EG — om vi nu skulle betrakta EG som en mellanfolklig organisation. Att det är så bråttom med hanteringen av den här propositionen har också förvånat mig litet; den skall gälla med retroaktiv verkan från den 1 november. Men efter några svängar i utskottet och snabbehandling har vi den i alla fall redan i kammaren. Jag måste säga att det finns länder och att det finns statsbildningar — visserligen utan eget land — som vi borde ha erkänt för länge sedan. Då är det väldigt svårt, men det är klart att det då inte heller finns några pengar att tjäna. Det går väldigt fort när det gäller EG och svensk ”inkörning” i EG. I utskottets text åberopas bl.a. att Norge har givit EG-kommissionen diplomatiska rättigheter. Ja, det är mycket som Norge har gjort och som vi inte har gjort. Norge har gått med i bl.a. NATO. Det har inte vi gjort, och det skall vi väl inte heller göra, förhoppningsvis. Men när utskottet skriver att det föreligger särskilda omständigheter när det gäller Sveriges förhållande till EG, så kan jag hålla med. Vi är på väg in med expressfart. Som jag har sagt i andra sammanhang har jag ingenting emot mellanfolkliga organisationer och mellanfolklig gemenskap. Jag vill dock icke se Sverige som Europas Norrland — och jag är rädd att det kommer att hända i den här konstellationen. Vi har i många sammanhang förr i tiden anklagats för att stå med mössan i hand för överheten. Jag har en känsla av att vi gör det nu också, och det är ett led i den här smyginstallationen, som jag ser det. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen och därmed avslag på propositionen.

Herr talman! EG-kommissionen företräder den Europeiska koloch stål 22 november 1989 unionen, den Europeiska ekonomiska gemenskapen och den Europeiska Z atomenergigemenskapen. Sverige och EG har alltsedan organisationens tillkomst 1958 — det gällde egentligen då EG:s företrädare — upprätthållit nära och permanenta förbindelser. Redan 1959 upprättade Sverige en delegation i Bryssel. EG har däremot hittills inte haft någon motsvarande delegation i Stockholm. Förbindelsen har endast upprätthållits genom den svenska delegationen i Bryssel. Sverige har nu undertecknat en överenskommelse med EG-kommissionen om upprättande av en delegation i Sverige. Under årens lopp har Sverige och EG träffat ett flertal överenskommelser på olika områden. Dessutom förekommer ett omfattande samarbete mellan Sverige och EG. Det finns därför från Sveriges sida ett starkt önskemål om att en delegation skall upprättas här. Då underlättas vårt samarbete med EG på samma sätt som utländska beskickningar underlättar vårt samarbete med deras hemländer. För att EG-delegationen skall kunna fungera på ett godtagbart sätt har utskottet ansett det vara viktigt att delegationens medlemmar jämte deras familjer, och vissa andra personer, tillerkänns immunitet och privilegier på samma sätt som gäller för utländska beskickningar i Sverige. Därför har utskottet också föreslagit detta, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Britta Bjelle tog inte upp det faktum att kommissionen nu får status som juridisk person i Sverige; det är närmast det som min motion handlar om. EG-kommissionen har nu upprättat en delegation i Stockholm. Jag delar utrikeshandelsminister Anita Gradins glädje över detta, som den uttrycktes i Grands spegelsal i förrgår vid öppningsmottagningen. Sverige vill självfallet bibehålla och fördjupa de goda förbindelserna med EG. Samtidigt är det självklart att vi skall ”bevara vårt lands oberoende, så att vi i alla lägen har frihet att utveckla vårt samhälle politiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och i varje annat hänseende efter våra egna värderingar och därmed verka för internationell avspänning och en fredlig utveckling”. Detta är ett citat från proposition 1986/87:95 s. 26. De tre europeiska gemenskaperna — koloch stålgemenskapen, den Europeiska ekonomiska gemenskapen och den Europeiska atomenergigemenskapen — blir nu, enligt artikel 2 i överenskommelsen, juridiska personer i Sverige med rätt att sluta avtal, att förvärva och förfoga över fast och lös egendom såvitt detta erfordras för att de effektivt skall kunna fullgöra sina uppgifter samt att vara part i rättsligt förfarande, och skall för detta ändamål företrädas av kommissionen. Detta är, såvitt jag förstår, en statsrättslig innovation i Sverige. Utskottet hänvisar till att man redan gått in för denna modell i Norge. Orsaken till att jag motionerade i ärendet är att jag vill ha konsekvenserna klarlagda. Självfallet skall delegationen ha de praktiska möjligheter som ambassader har att ordna lokaler m.m. för sitt arbete. Men kommer det faktum att EG nu blir en juridisk person i Sverige att kunna innebära att avtal med EG inte längre är överenskommelser med utländska organisationer? Kringgår vi grundlagens bestämmelser på detta sätt? Jag har försökt få klarhet genom frågor hos juridisk sakkunskap, men inte lyckats med detta. T.o.m. i UD tycks man vara oklar om innebörden. Det är därför viktigt att riksdagen nu slår fast att artikel 2 i överenskommelsen enbart har det begränsade syftet att EG-delegationen praktiskt skall kunna verka i landet. När riksdagen har slagit fast detta har jag nått syftet med min motion och har därför inget yrkande.